Herr talman! Förre kommunministern kan nog inte leta fram några 1cologer av facket som kan bevisa att kvinnliga präster i kyrkan är förenligt med Bibeln. Teologer av facket har slutat att göra det försöket. Jag nämnde Seppo Teinonen i natt, men Hans Gustafsson kanske inte lyssnade. Jag skall be att Hans Gustafsson på nytt läser anförandet av Anders Nygren den I oktober 1957 vid kyrkomötet, där han bl.a. citerar gamle Fridrichsen, som ju var liberal m.m. men som kunde Bibeln, och denne sade att det går inte att anföra något därifrån till försvar för kvinnan som präst. Hans Gustafsson motsäger sig själv. Han säger att det inte är trosfrågor som vi lagstiftar om. Men sedan säger Hans Gustafsson att ingenting som står emot den troende anfördes. Och därefter yttrar han: Om det inte snabbt sker en förändring, måste det vara slut. Slut alltså för den som har en annan trosuppfattning. I så fall måste det väl gälla trosfrågor. Det är ganska tydlig klartext Hans Gustafsson talar på detta område. Sedan talar Hans Gustafsson om att kyrkan måste få tid på sig och i nästa ögonblick säger han att kyrkan inte har lyckats — underförstått att därför måste riksdagen gripa in. Jag håller med Gunnar Biörck mer än förut om att det här visar att det är helt orimligt att behandla här. Om kyrkan bara vore en avdelning av staten, då vore det alldeles riktigt att ha samma ordning på den här fronten som när det gäller andra statstjänstemän. Men det gäller ju ändå någonting mycket mer. Och det måste ändå i praktiken betyda att de som har annat synsätt — när nu bestämmelserna enligt 1958 års beslut försvinner — har ju ingenting annat att göra än att gå. Jag kan inte finna att detta är förenligt med demokrati. Det är mycket upprörande. Men den här debatten hade vi som sagt kunnat bespara riksdagen. Jag ber ledamöterna ta del av det som Bertil Gärtner säger. Han är en ganska erfaren och bibelkunnig man och han säger att ”vi drivs ut ur kyrkan”. Nyss påstod Hans Gustafsson och Hilding Johansson att ingen drivs ut. Är det då inte fråga om tro utan om någonting annat, ja, då begriper jag inte det här.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

Detta är visserligen styggt sagt, men man får den uppfattningen, eftersom alla tidigare tcologer och biskopar bör ha läst Bibeln på ett unnat sätt och eftersom den övriga delen av kristenheten gör detsamma. Jag kan inte fatta Hans Gustafssons sista inlägg i frågan på något annat sätt än att Kkvinnoprästmotståndarna skall få ha kvar sina samveten men att samvetena skall riktas. Vi skall se till att samvetena inte råkar i konflikt, t.ex. vid arbetet tillsammans med en kvinnlig präst. Men om Bibeln tycks säga det, enligt denna tolkning, måste ju ändå samvetena lyda — inte Bibeln, utan bara den uppfattning som 93 eller 97 24 av svenska folka har! Då förstår jag hur det kommer att gå med dessa män: de blir tvungna att lämna kyrkans samfund.

Herr talman! Det är med tvekan jag tar till orda i den här debatten. Det har sagts här i dag — och det sades också i går — att den här frågan är en kyrkans angelägenhet. som alltså kyrkan har att besluta i och som vi i riksdagen inte är kompetenta att ge oss i kast med. Får jag då bara påminna om att praktiskt taget allesammans i den här församlingen är med ; kyrkan. Vi har också synpunkter på — och skall! ha synpunkter på! — hur kyrkans verksamhet skall bedrivas. till vår uppbyggelse och ull vårt gagn. Jag blev en gång tillfrågad av en kvinnoprästmotståndare om vilket som för mig var det väsentligaste, Ordet eller paragraferna. Jag svarade att Ordet är det väsentliga. Men, sade jag. Ordet, dvs. det kristna budskapet, har samma värde antingen det förkunnas av en man eller av en kvinna i predikstolen, av en av vardagens enkla människor, som med sin livserfarenhet i ord och gärningar visar ett kristligt leverne, grundat på Ordet, hämtat ur Bibeln. Få saker har så djupt skadat svenska kyrkan som debatten om och motståndet mot kvinnliga präster. Man har frågat sig: Vad är det för kyrka vi har egentligen. där man för en sådan diskussion och där man ifrågasätter varandras ärliga uppsåt? Och man har frågat sig: Skall samvetsklausulen bara gälla i en riktning? Skall den gälla bara för dessa oförsonliga teologer, som i många fall har utsatt de kvinnliga prästerna för en förnedrande behandling? Kristi lära är ändock en kärlekslära, som vi har att leva efter. Skall inte den kärleksläran gälla också för dessa teologer, som sedermera skall gå ut för att förkunna det budskapet? För någon månad sedan såg jag ett TV-program en söndagsförmiddag, vilket visade förföljelserna av kristna i en av öststaterna. Strax efteråt kom det en predikan med en kvinnlig präst. Då slog det mig att det ändå finns paralleHer mellan vårt land och denna öststat: här har man på visst håll hårt bekämpat och förföljt de kvinnliga prästerna. Och jag vill säga att den parallellen gjorde man inte osökt! För mig gäller Galaterbrevets ord: ”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.” Riksdag och kyrkomöte har att gemensamt stifta lag och att ta sitt gemensamma ansvar, som vilar på den grundlag som vi här antagit. Det är det ansvaret — som vii vår ställning som medlemmar i svenska kyrkan och som medlemmar i riksdagen — har att i dag ta genom det beslut som vi strax skall fatta. Jag skall mot bakgrunden av vad jag här anfört, herr talman, be att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! En ny energipolitik håller successivt på att ta form. Låt mig kortfattat återge några av de reformer vi har hunnit med på ett och ett halvt år, dvs. sedan regeringsskiftet hösten 1976. Några av regeringsförslagen behandlas i dag och i morgon här i riksdagen. På hushållningsområdet har satsningen på energisparande åtgärder i byggnader och inom industrin mångdubblats. Om riksdagen antar regeringens förslag kommer anslagen för byggnader för nästa budgetår att bli mellan fyra och fem gånger större än för budgetåret 1976/77. Energisparplanen, som behandlas av riksdagen i morgon, rör sig med ckonomiska ramar på mellan 30 och 50 miljarder kronor, i runda tal, under en tioårsperiod. En jämförelse vad gäller industrin mellan budgetåren 1976 79 visar på en sjudubbling av anslagen. Det har bl.a. lett till installation av nio olika mottrycksanläggningar, som när de väl blir färdiga kommer att ge ett eltillskott som motsvarar vad utbyggnad av Mellanljusnan skulle ha gett — och den älvdalen har som bekant riksdagen beslutat att bevara. Naturligtvis är denna satsning på hushållningen ett uttryck för en prioritering från regeringens sida, t.ex. i förhållande till nyproduktionsinvesleringar. När det gäller forskning och utveckling av nya tekniker och bättre metoder att använda energi och alternativ produktion på energiområdet har vi höjt ambitionsnivån i pengar räknat för treårsperioden som avslutas vid halvårsskiftet i år från ursprungligen 366 milj.kr. till 415 milj.kr. i ett första steg och för nästa treårsperiod enligt förslaget som nu behandlas till 1 000 miljoner. Regeringsförklaringen i oktober 1976 markerade att regeringen vill föra en energipolitik som tryggar energiförsörjning och sysselsättning samt ger handlingsfrihet för framtiden. En god hushållning med energiråvaror och energi utgör grunden för en sådan handlingsfrihet. Energipolitiken måste, som angavs i direktiven till energikommissionen, bygga på cn ekologisk grundsyn som svftar till att successivt ersätta användningen av uttömliga resurser med förnyelsebara resurser. Detta synsätt utgör grundvalen för det förslag till energiforskningsprogram som regeringen presenterat. Målet för det svenska cnergiforskningsprogrammet är således att bidra till den kunskap som erfordras för att förutse och möta de energiproblem som förändringarna i framtiden kommer att ställa oss inför. Särskild prioritet ges i regeringens förslag till inhemska och förnyelsebara energikällor och till utveckling av teknik för effektivare hushållning med energi.

De starka markeringarna av inhemska och förnyelsebara energikällor samt energihushållning gör Sverige tämligen unikt sett i ett internationellt perspektiv. Inom kort publicerar det internationella energiorganet. IEA, resultaten av examinationer av medlemsländernas energipolitik. I det malerial som publiceras framstår svensk energipolitik som väl utvecklad. Sveriges synes numera tillsammans med Danmark och Nederländerna ligga främst när det gäller åtgärder för att främja hushållning med energi. I materialet från IEA ingår en detaljerad utvärdering av medlemsländernas energiforskningsprogram. Av utvärderingen framgår att Sverige år 1977 var det land som, räknat per capita, satsade mest på forskning och utveckling för effektivare energihushållning. När det gäller forskning och utveckling kring alternativa energikällor var Sverige. också räknat per capita, det land som näst efter USA satsade mest. Prioriteringen av förnyelsebara energikällor markerades redan i regeringsförklaringen den 8 oktober 1976. Under innevarande budgetår har gjorts omfördelningar inom encergiforskningsprogrammet från kärnkraft till förnyelsebara energikällor. Denna inriktning fullföljs nu i regeringsförslaget till ett nytt treårigt energiforskningsprogram, och man kan nog våga sig på gissningen att Sverige med det nya programmet kommer att behålla den profil som konstaterats i det internationella energiprogrammets utvärdering. Det internationella och nordiska samarbetet inom energiforskningsom rådet har hittills haft och kommer även i det nya energitorskningsprogrammet alt få en hög prioritet. Strävan är att nå en offekuv internationell arbetsfördelning inom ramen för målen för det svenska energiforskningsprogrammet. För ett i ett internationellt perspektiv litet land som Sverige är det nödvändigt att en prioritering av insatserna görs med hänsyn ull den internationella utvecklingen. Regeringens förslag innebär att verksamheten inom landet inriktas på sådana områden där utländska erfarenheter inte kan utnyttjas och där det krävs internationella insatser för att en viss teknik skall kunna utnyttjas eller där de svenska förutsättningarna är gynnsamma och en etfekuv internationell arbetsfördelning motiverar svenska insatser. Det är nödvändigt att vi bedriver forskning och utveckling med viss bredd, för att vi närmare skall kunna pröva och värdera ett relativt stort antal utvecklingslinjer. Våra begränsade resurser gör det emellertid angeläget att vi under perioden successivt kan göra medvetna val mellan olika utvecklingslinjer och successivt koncentrera verksamheten till färre och större insatser, även om detta leder till att i och för sig intressanta projekt inte alltid kan få stöd. En grundläggande tanke bakom energiforskningsprogrammet är således en konsekvent målinriktning och en successiv koncentration. Regeringens förslag har också lagts upp mot bakgrund av att cnergiforskningsprogrammet har många avnämare. Dess resultat kommer att ge beslutsunderlag till statsmakterna, statliga myndigheter och kommuner liksom till industrier och enskilda, som utvinner, omvandlar, distribuerar och använder energi eller tillverkar energiteknisk utrustning. En annan grundtanke med uppläggningen av programmet är därför att samarbetet med avnämarna skall etableras så tidigt som möjligt och att verksamheten inte drivs längre än till dess att avnämarna själva kan ta över ansvaret för den fortsatta utvecklingen. Ett nära samarbete med industrin är i deta sammanhang särskilt viktigt. Genom att anslag kan ges som lån eller bidrag med villkorlig återbetalningsskyldighet, där industrin i regel satsar hälften själv, erhålls en nära anknytning till avnämarnas egna intressen och incitament till företagen att öka sina ansträngningar att lösa landets energiproblem. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att mycket som föreslagits på hushållningsområdet och i satsningen på alternativa energikällor har en bred uppslutning här i riksdagen. Det är en värdefull uppslutning för den nya energipolitik som regeringen står för och som i första hand drivits fram av centerpartiet. På kärnkraftsområdet har säkerheten satts främst. Det innebär utt avfallsfrågornas lösning kommer att bli avgörande för kärnkraftsprogrammets framtid. Reaktorinnehavaren skall visa hur och var en helt säker slutlig förvaring av det radioaktiva avfallet kan ske utan eller med föregående Kärnkrafisföretagens och industrins projekt Kärnbränslesäkerhet har hittills redovisat sitt ahternativ angående förvaring av förglasat. upparbetat avfall. Enligt uppgift kommer inom kort den andra etappen angående förvaring av ej upparbetat avfall. I avvaktan på avgörande enligt villkorslagen har regeringen sökt så långt detta varit möjligt begränsa kapitalbindningen i kärnkraftsprogrammet. Det har kunnat uppnås när det gäller Forsmark 3, vilket framgår av proposition 1977/78:116 med förslag till anslag för statens vattenfallsverk. Syftet är att i avvaktan på ett stort energipolitiskt beslut och prövningen enligt villkorslagen bevara handlingsfriheten på området. Det synsättet ligger också till grund för ställningstagandet till uranprospekteringen, som behandlas i näringsutskottets betänkande 1977/78:69. Låt mig bara i anslutning till det betänkandet helt kortfattat konstatera några saker: 1. Det betänkandet rör inte brytningen av uran, vilket man ibland försöker framställa det som i en del sammanhang, utan letning efter utan. 3. När det gäller resurser ur statliga källor till uranletning har utskottet föredragit att hejda den successiva neddragning av medelstilldelning som inleddes förra året. Den har då hejdats på förra årets reala nivå. 4.

Detta och annat måste ligga till grund för prövningen av de aktuella tillståndsärendena enligt minerallagen. Regeringen har vidare när det gäller säkerhetsfrågorna beslutat att inte sända utbränt kärnbränsle ur landet för upparbetning i avvaktan på att diskussionerna på det internationella planet angående alternativa kärnbränslecykler avslutas. Det beräknas sko i och med 1979. Därmed har också ökad handlingsfrihet uppnåtts i förhållande till alternativet upparbetning. En avfallsenhet inom statens kärnkraftsinspektion började byggas upp förra året. Den kompletteringen fullföljdes för någon vecka sedan genom riksdagens beslut om ändring i atomencergilagen. Genom det beslutet fick statens kärnkraftisinspektion tillsynsansvaret och möjligheten att pröva och kontrollera säkerheten hos anläggningar 1 hela kärnkraftens processkedja. Det anmärkningsvärda är att ett sådant myndighetsansvar inte tidigare har funnits. Låt mig sammanfatta. Regeringspartierna är överens om att sätta säkerheten främst på kärnkraftsområdet. Det innebär att inga nya reaktorer får tas i drift om inte säkerhetsproblemen kan lösas — främst då evighetsförvaringen av det högaktiva avfallet. Socialdemokraterna har uppenbarligen en annan uppfattning, vilket framgår av näringsutskottets betänkande nr 67 och dess fyra första reservationer. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten har givit reservanterna en lektion i räkning som var välbehövlig. Jag skall inte gå närmare in på detta nu. Jag kan inte annat än bekräfta riktigheten j utskottets resonemang. Det är märkligt att oppositionens räknemästare inte har observerat de faktiska förhållandena. Om räknefel i hundramiljonersklassen, som det här är fråga om, förekommer också på andra håll, rasar ju oppositionens ekonomiska kalkyler samman. Detta är resurser som socialdemokraterna har inmutat på andra områden.

Efter utredningsarbete och förhandlingar på sammanlagt sex månader lyckades vi till sist att få en uppgörelse med huvudmännen för Skandinaviska Elverk. För att klara det ökande elbehovet på Gotland i slutet av 1979 blev det nödvändigt att satsa på ett nytt dieselkraftverk. förslaget om kabel, trots att motionärerna vid det här laget borde veta att den tid som krävs för att etablera ytterligare en kabelförbindelse med fastlandet inte står till förfogande och dessutom inte stod till förfogande ens vid regeringsskiftet på grund av de långa anläggningstiderna. Som jag nämnde inledningsvis har en huvuduppgift för den nya energipolitiken varit att reducera vårt stora oljeberoende. Det är inte rimligt att. som Sverige gjorde under 1950 och 1960-talen och första hälften av 1970-talet, viljelöst fortsätta att driva in i ett förstärkt oljeberoende. För att så inte skall ske krävs både en radikal hushållningspolitik och nya styrmedel. Dessutom måste den olja som vi under överskådlig tid är beroende av bytas mot andra energiråvaror så långt detta är möjligt. | Det som i första hand bör eftersträvas är naturligt nog inhemska bränslen. Därför satsar vi också särskilt på det området i forsknings och utvecklingsprogrammet och har börjat omställningen av gamla Atomenergi till att bli ansvarigt forskningsorgan för just utveckling av teknik för användning av inhemska bränslen. För at sprida riskerna kan oljan också bytas ut mot naturgas eller kol. Dessutom måste vi eftersträva en ökad andel närförsörjning med olja. Cåt mig här gå över till de förslag som behandlas i propositionen 128 om stöd till prospektering efter olja och naturgas och det förslag som där ingår om ett nytt statligt stödsystem som kommer att skapa förutsättningar för väsentligt större insatser på området än hittills. Regeringens förslag har lagts fram i medvetande om att Sverige som relativt betydande oljekonsumenti också måste ta på sig ett ansvar för den riskfyllda och kostnadskrävande verksamhet som oljeprospektering innebär. Förslagen grundas på den allmänna bedömningen att den överskottssituation som i dag råder på oljemarknaden inte kan bli bestående. Åtgärder för att stärka vår långsiktiga försörjningstrygghet bör vidtas nu. När tillskottet av nya oljereserver inte längre kan hålla jämna steg med förbrukningen kommer förväntningar om oljeknapphet att skapa ett helt annat läge än dagens. Jag vill erinra om att den prispress som just nu råder på oljemarknaden till stor del kan förklaras av att några nya områden — Alaska och Nordsjön — nu samtidigt börjar komma i produktion. Detta sker ca 10 år efter det att de första upptäckterna gjordes. Några områden med motsvarande potential har inte upptäckts sedan dess. Visserligen finns det i de nuvarande producentländerna stora tillgångar, i vissa fall kända — exempelvis i Centralamerika och Mellanöstern — men också sådana som ännu ej är upptäckta. Emellertid är det i högsta grad ovisst i vilken utsträckning dessa länder kommer att vara villiga att ställa sina tillgångar till förfogande. I vart fall kommer det att krävas ökade insatser för att prospektera i områden med svåra förhållanden och åtföljande höga kostnader. Varför skall Sverige göra en insats i internationell oljeprospektering? Kan inte denna verksamhet liksom hittills skötas uteslutande av den internationella oljeindustrin, som besitter erfarenhet och resurser? De svenska insatserna kommer ju alltid i globalt sammanhang att vara obetydliga. Även i förhållande till vår egen totala förbrukning måste man räkna med att svensk utlandsprospektering kommer att kunna ge begränsade bidrag under överskådlig tid. Svaret på dessa frågor är att det kan finnas områden där svenska företag har särskilt goda förutsättningar att arbeta och där framgångsrika svenska insatser också efter hand kan ge posniva bidrag till vår försörjning. Givetvis tänker jag i första hand på norska Nordsjön, och jag återkommer strax till frågan om det norsk-svenska oljesamarbetet. Men även på annat sätt kan det finnas möjligheter, inte minst som ett led i samarbete på regerings eller företagsnivå som omfattar även andra frågor än prospektering. Det föreslagna bidragssystemet har utformats med tanke härpå. De allmänna bidragen till prospektering ger bl.a. möjligheter att stödja de insatser som svenskt näringsliv är berett att göra. Staten kan genom de föreslagna särskilda bidragen förstärka dessa insatser när så bedöms önskvärt av försörjningspolitiska skäl. Sedan propositionen lades fram för riksdagen har förhandlingarna mellan Volvo och norska regeringen lewu fram till ett avtal som i dagarna offentliggjorts. Detta avtal är ett viktigt steg mot ett närmare norsk-svenskt samarbete, grundat på norska oljetillgångar och svensk teknik och industriell kapacitet. Under den förra regeringens tid inleddes de norsk-svenska överläggningarna om närmare energi och industrisamarbete. Däremot såg vi inte till några resultat trots de ödesmättade tonfallen från socialdemokrater och även andra omkring årsskiltet 1973-1974 i anslutning till den s.k. oljekrisen. Vid de kontakter jag har haft med representanter för den norska regeringen har man ofta återkommit till den svenska passiviteten under socialdemokraternas regeringstid. Det som då konkret hände på industrisidan var en följd av direktkontakter med det svenska näringslivet. I det protokoll som de norska och svenska industri och energiministrarna undertecknade i mars 1977 drogs närmare riktlinjer upp för arbetet. Vi var överens om att vissa frågor på oljeoch petrokemiområdena skulle tas upp. bl.a. avtal om norska oljeleveranser och svenskt deltagande i oljcutvinning på norsk kontinentalsockel. Vidare framhölls att det finns flera samarbetsmöjligheter på andra industriella områden. I protokollet nämndes bl.a. bilindustrin och elektronikindustrin. Ett varaktigt norsk-svenskt samarbete måste ha som mål en balanserad utveckling som är till fördel för båda länderna. Vi enades också om att förutsältningarna för ett utvidgat samarbete på dessa industriella områden först borde klarläggas genom direkta kontakter på företagsnivå. Däremot var det självklart att regeringarna hela tiden skulle hållas underrättade om utvecklingen när samarbetet låg inom ramen för det upprättade protokollet. Vi kan i dag konstatera att arbetet har kommit en bra bit på väg. På oljeområdet har det svenska oljebolaget Svenska Petroleum nu träffat ett avtal med norska intressenter om samarbete vid utbyggnaden av ett oljefält i Nordsjön. Svenska Petroleum kommer också inom kort att inleda förhandlingar om leveranser av råolja och oljeprodukter från Norge. Inom andra industriella omräden finns bl.a. en överenskommelse mellan LKAB och Norsk Hydro om samarbete vid utnyttjandet av apatiten i Kiruna och framställning av fosfor. Det är min förhoppning att också det stort upplagda principavtalet om Volvo kommer att kunna fullföljas på ett sätt som främjar både svenska och norska intressen. Volvoavtalet omfattar bl.a. vissa åtaganden från norska regeringen att tilldela ett nybildat dotterföretag till Volvo. Volvo Petroleum, letningsrättigheter i den förestående fjärde norska koncessionsrundan i Nordsjön. Även det halvstatliga prospekteringsbolaget Petroswede kommer, gemensanit med Svenska Petroleum. att söka koncesstoner. Att döma av uttalanden från norsk sida har det svenska utgångsläget i fjärde rundan väsentligt förbättrats genom Volvoavtalet. Det förslag till bidragssystem som nu ligger på riksdagens bord kommer också all skapa förutsättningar för on betydande svensk insats, om våra förväntningar infrias. Som framgick av min redogörelse nyss har bidragssystemet fått en flexibel utformning, både när det gäller bidragsmottagare och stödets omfattning. Stödet är inte bundet till något visst företag, även om det givetvis är Önskvärt att de svenska insatserna är väl samordnade. Detta följer av att våra resurser för teknisk och ekonomisk utvärdering av prospekteringsprojekt och för projektens genomförande är begränsade. I dag finns sådana resurser huvudsakligen hos Petroswede och dess systerbolag OPAB. som arbetar med inhemsk oljeprospektering. Frågan om en samordning av de svenska prospekteringsinsatserna i Norge kommer att tas upp med berörda intressenter. Vi räknar nu med att det norsk-svenska oljesamarbetet kommer att utvecklas positivt i fråga om såväl svenskt deltagande i prospektering och utvinning i Nordsjön som norska oljeleveranser till Sverige. Jag vill emellertid varna för överdrivna föreställningar om att samarbete med Norge kan lösa alla våra problem. Även i bästa fall konimer olja av norskt ursprung all kunna svara för endast en begränsad del av vår försörjning. Import från Norge kan under 1980 och 1990-talen innebära ökad försörjningstrygghet. Detta får dock inte förleda oss att minska våra ambitioner att komma ur oljeberoendet på sikt. Jag har tidigare berört de åtgärder som regeringen redan vidtagit. Jag vill i sammanhanget också varna för den falska optimism som nuvarande överskottsläge på oljemarknaden kan leda till. De sjunkande realpriserna på olja innebär en lockelse att avstå från eller uppskjuta åtgärder som måste genomföras nu om de skall få effekt när energimarknaden ser ut på ett helt annat sätt än i dag. Vi riskerar att hamna i ännu värre oljeberoende om vi låter nuvarande oljepriser styra investeringsbeslut och energipolitiska åtgärder. Det kan därför komma att visa sig nödvändigt med vissa ingrepp i prisbildningen. Denna fråga har ingående diskuterats inom bl.a. energikommissionens styrmedelsgrupp. och på det internationella planet har en ansats gjorts genom överenskommelse inom IEA om ett golvpris för olja. Jag kan tillägga att det aktuclla förslaget om statligt prospekteringsstöd bygger på Energiforskning, sådana tankegångar så ull vida att Hnansieringen av stödet skall ske genom en avgift på förbrukningen av eldningsoljor. Det nuvarande överskoltsläget på oljemarknaden innebär stora påfrestningar för oljebranschen i Sverige och särskilt för de företag som har egna raffinaderier. Dessa företag har i dag svårigheter att täcka sina kostnader för raffineringen. Företag som importerar färdiga produkter från den inmernationella korttidsmarknaden får eu bättre konkurrensläge och kan öka sina marknadsandelar. Som jag tidigare har framhållit i riksdagen innebär detta en negativ utveckling från försörjningstrygghetens synpunkt. Vi har från regeringens sida strävat efter att hålla nära kontakt med de berörda företagen och följa utvecklingen både internationellt och i Sverige. Vårt arbete med raffinaderifrågorna bedrivs med sikte på att få fram underlag för förslag om eventuella åtgärder under hösten. Förslagen i frågan kan alltså komma att underställas riksdagen under nästa riksmöte. Låt mig här med några ord också beröra naturgasen, som har fått omedelbar aktualitet genom de nyheter som spritts för några tummar sedan. Genom introduktion av naturgas som crsättare för den olja vi i dag använder skulle vi naturligtvis kunna sprida riskerna. En avgörande förutsättning för introduktion av naturgas är att vi kan hämta en del av denna försörjning på nära håll. Därför har också utvecklingen i våra närområden på gassektorn stor betydelse för en eventuell gasintroduktion. Ända sedan 1960 talet har utredningsarbete pågått från och till på naturgasområdet av den tidigare regeringen. Men här liksom när det gäller samarbetet med Norge har vi inte sett några resultat. Sedan hösten 1976 har regeringen startat en rad undersökningar angående naturgasen.

| Parallellt med detta utredningsarbete på hemmaplan har under de gångna eu och ett halvt åren förts sonderande diskussioner med en rad tänkbara naturgasleverantörer. Det har gällt främst de nordiska länderna men också via Swedegas Västivskland, där det nu finns et kontrakt färdigt för undertecknande på måndag, avseende en begränsad kvantitet, 1.2 gigakubikmeter. Jag har vidare haft direktkontakt med Sovjetunionen, Algeriet och Nigeria i denna fråga. Om vi inte vill missa möjligheten tull on naturgasintroduktion utan att ens ha hatt ett fullständigt utredningsunderlag, så mäste detta arbete fullföljas under 1978.

Man har från dansk sida i den investeringsplan som offentliggjordes den 16 maj tagit upp 6 miljarder danska kronor för att möjliggöra en dansk naturgasintroduktion. Det finns ett mycket starkt danskt intresse för att under det här året också få klarhet i de svenska intentionerna på detta område. Det är bl.a. därför som ett omfattande utredningsarbete pågår och måste bli klart så snart som möjligt. Jag vill sammanfatta det jag nu har sagt så här: Målet på lång sikt är frigörelse från oljeberoendet. Detta mål är bestämmande för inriktningen av vår energipolitik. Under lång tid framöver kommer vi dock att behöva olja för en rad olika ändamål. Vi måste därför nu vidta åtgärder för att säkra tillgång till sådan olja på den marknad som kan förutses under 1980 och 1990-talen. Ökade insatser i internationell prospektering är en väg, avtal med oljeproducerande länder en annan. Samarbetet med Norge ger oss goda möjligheter att gå fram på båda dessa vägar. Vi kan räkna med att en ökande del av svensk oljeförsörjning kommer att baseras på import från relativt närbelägna områden, framför allt Nordsjön. En sådan ökad närförsörjning följer i viss mån kommersiella faktorer och kan redan avläsas i vår importstatistik. Staten bör emellertid främja denna utveckling och ge den stadga och varaktighet. De förslag om prospekteringsstöd som regeringen har lagt fram får ses som ett väsentligt inslag i en sådan politik.

Därmed har också prognoserna justerats ner. Det är min förhoppning att vi då skall ta till vara de gångna årens lärdomar när det gäller anspråk och energiförbrukningsnivå. Det är bästa sättet att slå vakt om handlingsfriheten inför framtiden och att stärka försörjningstryggheten på energiområdet.

Herr talman! När man lyssnar på energiminister Johansson kan man inte undgå att göra vissa reflexioner. Centern har utvecklat en betydande skicklighet i att fly från frågor på energiområdet som man upplever som besvärande. Vid radions presskonferens i valrörelsen lovade Thorbjörn Fälldin dramatiskt att stoppa kärnkraften senast 1985. Det skulle innebära ett väldigt bortfall av elkraft. Men det påstår han sig klara genom att isolera husen litet bättre. När dens.k. sparplanen inte gick att köra med längre tog Thorbjörn Fälldin till Kockumsprojektet. Det skulle ersätta kärnkraften, sade herr Fälldin på presskonferensen, varefter det gick et halvår, och regeringen sade nej till hela projektet. Så kom energiministern hem från ett besök i Nigeria. Ny presskonferens. Nu skulle olja flöda från detta afrikanska tand. Avtalet vari praktiken klart. Så blev det tyst också om den saken. Bubbla efter bubbla spricker. I dag försöker energiministern att fly ut på Nordsjön genom att ta till Volvoaffären med Norge för att slippa ifrån sina egna propositioner. Men det är väl att hoppa ur askan i elden. Man kan naturligtvis känna medlidande med industridepartementets båda statsråd Nils Åsling och Olof Johansson, så överkörda som de de senaste dagarna har blivit vad gäller både energi och näringspolitiken. Men detta går inte att kompensera i efterhand med Nils Åslings öppna brev i går eller Olof Johanssons inlägg i dag. Det får nästan ett löjets skimmer över sig när Olof Johansson försöker måla upp Volvos avtal om norsk olja som ett resultat av regeringens energipolnik. Vi har ju Volvochefen Pehr Gyllenhammars ord på att den svenska borgerliga regeringen var oförmögen att göra något positivt, medan däremot den norska socialdemokratiska regeringen visade handlingskraft. I ett brev till regeringen konstaterar Volvochefen dessutom att regeringen inte gjorde någonting för att underlätta en fusion mellan Volvo och Saab Scania. I ett fall t.o.m. motarbetades fusionen. Av alla dåliga försök från centerns sida att komma ifrån besvärande frågor på energiområdet var dagens inlägg av Olof Johansson det atlra sämsta. Det säger en hel del om hur desperat situationen är för det största regeringspartiet och ger en förklaring till snabbt vikande opinionssiffror såväl för centern som parti som för dess energipolitik. Herr talman! Den första punkten i dagens debauwt gäller formellt anslaget till statens vattenfallsverk. I realiteten handlar det emellertid om principiella och avgörande energipolitiska frågor. Den första frågan skulle jag vilja formulera så här: Skall vi bygga kärnkraftverk som inte skall användas för att producera elektrisk kraft? Vi har nu två aggregat som är färdiga för start och som bara väntar på tillstånd från regeringen. Värdet av investeringen i dessa två aggregat, Ringhals 3 och Forsmark 1, kan beräknas till mellan 7 000 och 8 000 milj.kr. Folkpartiet och moderaterna anser naturligtvis att dessa aggregat borde användas bl.a. för att minska vårt oljeberoende. Dessa partier har ju i energikommissionen tagit klar ställning, varvid man bl.a. noga vägt säkerhetsaspekterna och bedömt dem mot bakgrund av riskerna med andra energikällor. Aggregaten 7 och 8 är naturligtvis varken mer eller mindre farliga än de sex aggregat som redan är i drift och som står för ca 20 "a av vår elenergiförsörjning. Centern anser däremot som bekant att vi inte skall starta fler aggregat. För att lösa denna konflikt har tydligen följande kompromiss träffats mellan regeringspartierna: Man fortsätter att bygga ut kärnkraften, men den skall inte användas. För detta syfte har man använt villkorslagen, och till priset av väldiga kostnader har regeringen därmed skjutit hela energifrågan framför sig. Men villkorslagen är samtidigt en råttfälla för regeringen, eftersom den sätter en laglig gräns för uppskoven, när nu regeringen nonchalerar de ekonomiska effekterna. Men nu är uppskovens tid förbi. Besked skall lämnas på försommaren, har regeringen sagt. Våren dröjde länge i år, och när man lyssnar på en del företrädare för regeringspartierna tycks sista halmstrået ha varit att det inte skulle bli någon sommar. Men nu kan ingen bestrida att försommaren är här, och det är dags för besked. Starta eller inte starta Ringhals 3? Starta eller inte starta Forsmark 1?—- Det är frågan. Nog påminner både statsminister Fälldin, när han sliter med frågorna, och Olof Johansson, i sitt svårmod, om Hamlet. Men i längden blir det ganska påfrestande att leva med Hamletministrar i verkliga livet. För Thorbjörn Fälldin och centern gäller frågan, om man som första regering i världen skall förklara kärnkraften och dess avfallshantering för helt säker. Det var inte riktigt så väljarna uppfattade de kategoriska beskeden om kärnkraftens framtid i ett centerstyrt Sverige. För folkpartiet och moderaterna gäller frågan, om man som företrädare för det privata näringslivet kan medverka tillen kapitalförstöring utan motstycke 1 Sveriges historia. Inom parentes kan jag inte låta bli att göra en reflexion om Gösta Bohmans hittillsvarande tillbakadragenhet i energifrågan. Ei finansdepartement, kräver moderatledaren, utan att fråga vad budgetminister Mundebo tycker. Betygen skall vara kvar, säger Gösta Bohman, innan statsrådet Mogård är klar med sin beredning. Presentationen av bygglagfrågorna tar han helt enkelt över från Elvy Olsson i ett känsligt läge. Naturligtvis kan man förklara flertalet av dessa fall med Gösta Bohmans nedlåtenhet mot kvinnliga politiker. Men hans ständiga undanflykter i energifrågan ter sig ändå mot hans vaksamhet i övriga frågor som något ganska bedrövligt. Den borgerliga majoriteten i utskottet försöker bagatellisera de eko Energiforskning, nomiska effekterna av uppskoven med Ringhals 3. Det gör man genom en så formell budgetteknisk uppläggning att konsekvenserna av skrivningarna blir rent groteska. Ju scnare start av Ringhals 3, desto mindre skulle de ekonomiska skillnaderna i förhållande till det socialdemokratiska alternativet bli, hävdar man. Hade man, som vi heta tiden uttalat oss för, följt 1975 års energipolitiska beslut, hade man vunnit åtskilliga miljarder i förhållande till den borgerligt förda politiken. Dessutom hade vi fått mindre arbetslöshet, större arbetsglädje bland de anställda, tryggare energiförsörjning och bättre konkurrenskraft och kompetens inom berörda företag. Den andra viktiga frågan i dag är: Hur blir det med Forsmark 3, dvs. det elfte aggregatet? Enligt samstämmiga uppgifter orsakade detta aggregats vara eller icke vara nästan regeringskris i julas. Till slut hittade man en mycket finurlig lösning: Bygget fick fortsätta på gamla, reserverade pengar. Då kunde statsminister Fälldin gå ut till sina grupper och säga: Inga mer pengar till Forsmark 3. Folkpartiet och moderaterna kunde till sina grupper säga: Arbetet går vidare i Uddcomb, STAL-LAVAL och Asea-Atom. Vilken lysande statsmannakonst. Problemet är bara att dessa överblivna medel är begränsade. Med denna bokföringsvinst kan Vattenfall betala räkningar fram till december månad i år. Men sedan är det slut. Det framgår inte av regeringspropositionen. Det Iramgår inte av utskottsmajoritetens utlåtande. När vi nu skall ta ställning till anslagstulldetningen under nästa budgetår är regeringspartiernas representanter oförmögna att redovisa vad som skall hända på denna punkt för hela den period budgeten omfattar. Jag skulle vilja fråga de borgerliga partiernas företrädare följande: Hur tror ni arbetarna och tjänstemännen på Uddcomb, STAL-LAVAL, Asea-Atom och Forsmarksbygget upplever sin situation när regeringen inte i budgeten kan tala om hur det blir för deras sektor i nästa års budget? Har ni ingen respekt för deras behov av trygghet? Hur tror ni att företagarna och de ansvariga inom verk och myndigheter reagerar när varje planering av verksamheten omöjliggörs av den egna regeringen? Det rör sig ju inte om en verksamhet av typ sybehörsaffär utan om en investering på över 4 000 milj.kr. Handläggningen av Forsmark utvecklas till en allt präktigare politisk skandal. Klarare än i denna fråga kan inte de borgerliga partierna demonstrera sin oförmåga att regera. Herr talman! Jag övergår nu till frågan om prospektering och brytning av uran. Vi socialdemokrater hälsar med tillfredsställelse att de borgerliga partierna äntligen tagit sitt förnuft till fånga när det gäller uranprospekteringen. Det är ju helt orimligt att Sverige som gammalt gruvland inte skulle kartlägga de fyndigheter av uran och andra mineraler som kan finnas i vår berggrund. I dag beklagar vi bara alt regeringens handläggning av denna fråga lett till lörseningar och fördyringar av prospekteringen. Det är inte särskilt rationellt att först avbryta verksamheten för att sedan åter dra i gång den efter ett halvår. Vi utgår alltså från att litet mer av förnuft i fortsättningen kommer att prägla handlandet på prospekteringsområdet. Vi hade hoppats att litet mer av klarspråk skulle använts på några punkter. För att precisera våra ståndpunkter i dessa avseenden har vi avgivil et särskilt yttrande. Ffier dessa positiva uttalanden vill jag dock göra en reservation. Någon ordning och reda åstadkom mes med detta beslut i prospekteringsfrågan inte i centerns energipolitik. Såvitt jag kan förstå kan centerns inställning i denna del av energipolitiken sammanfattas på följande sätt: 1. Centern går nu med på att leta efter uran. 2. Om man hittar uran får det användas bara till svenska reaktorer. 3. Men dessa svenska reaktorer skall ju enligt centern stoppas senast 1985. Då behövs ju inget uran. Herr talman! Jag konstaterar att det är någonting i centerns energipolitik som inte stämmer. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i det fascinerande ämnet utan övergår till steget efter prospekteringen, dvs. brytning av uran. Vi vet nämligen redan att vi I Ranstad har mycket stora fyndigheter. Vi socialdemokrater beklagar att någon saklig prövning av LKAB:s senaste ansökan om det s.k. Mineralprojekt Ranstad ej kom till stånd genom att en majoritet i de berörda kommunernas beslutande församlingar utnyttjade vetorätten. Annars hade ju så gott som samtliga remissinstanser tillstyrkt LKAB:s ansökan. Tyvärr har vi inget överflöd på intressanta, långsiktiga investeringar i vårt land. Inte minst mot denna bakgrund är det önskvärt att få till stånd en fortsatt verksamhet i Ranstad. Alunskiffern är en av vårt lands största outnyttjade naturtillgångar.

Det intressanta med propositionen och den borgerliga majoriteten i utskottet är att man för nästa budgetår vill anslå mer pengar till verksamheten i Ranstad än socialdemokraterna. Så allvarligt var alltså inte vetot menat, att man skulle sätta definitivt stopp för skifferbrytning i Ranstad. Vilken verksamhet föreslår då de borgerliga partierna i Ranstad? Från början hade man väl tänkt sig att blanda bort korten genom att säga nej till brytning men säga ja till forskning. Men det har ju klart visats att forskning i Ranstad utan kommersiell brytning är en helt orealistisk tanke. Detta konstateras också i borgerliga motioner. Det gör ett märkligt intryck att departementschefen vidhåller att forsknings och utvecklingsarbetet skall inriktas på resterna från tidigare urlakning. Detta måste vara ett uttalande mot bättre vetande. I en annan formulering sägs I propositionen att det är väsentligt, att ingen skifferbrytning startas med undantag för den brytning som crfordras för forskningsverksamheten. Vad menas med denna formulering? Vilken omfattning får brytningen i Ranstad ha? För brytning skall det tydligen trots alla tidigare centeruttalanden bli. I propositionen får man inget klart besked på denna helt avgörande punkt. Den borgerliga utskottsmajoriteten har i sitt betänkande heller inte förmått skapa någon klarhet. Därför måste jag fråga: Är de borgerliga partierna egentligen överens om hur deras gemensamma betänkande skall tolkas? I moderatmotionen 1859 av Sten Svensson m.fl. sägs bl.a. följande: ”Emellertid innehåller den” —- dvs. propositionen — ”riktlinjer som kan ge upphov till olika tolkningar. Dessutom saknas i vissa hänseenden ett mera långsiktigt perspektiv. Med hänsyn härtill vill vi framhålla följande. Utveckling av nya industriella processer, som krävs för ett fullständigt utnyttjande av alunskiffer, kräver att utvecklingsverksamheten knyts till en verksamhet där framtagna resultat kan testas i industriell skala och med representativt material. Forskning enbart baserad på befintliga avfallshögar kan inte leda fram till en fungerande process för ett fullständigt utnyttjande av skiffer från Ranstad och från övriga delar av landet.” I denna motion sägs rent ut att framtagna resultat måste testas i industriell skala och att en forskning på avfallshögarna inte leder till ett acceptabel resultat. Denna motion står alltså i klar motsatsställning till propositionen men stämmer i sina huvuddrag däremot med den socialdemokratiska uppfattningen. Vi har således på denna avgörande punkt om brytning som förutsättning för forskning kunnat instämma i motionen av Sten Svensson m.fl. Trots de klara meningsskiljaktigheterna har utskottsmajoriteten valt att tillstyrka propositionen och samtidigt uttala, att man i stort sett är överens med motionären Sten Svensson. För Svensk Alunskifferutveckling, som skall sköta verksamheten i Ranstad, kan detta kortsiktigt vara bra. Med ett så oklart riksdagsbeslut måste ju det kunna handla som det vill. Men det är för Sveriges riksdags anseende djupt beklagligt att det i en sådan här viktig fråga fattas ett så oklart beslut, att det blir en öppen tolkningsfråga för det berörda företaget vad riksdagen egentligen menat. Detta är bakgrunden till att socialdemokraterna i reservation föreslagit ett lägre belopp än den borgerliga majoriteten gjort. Vi kriver öppna och raka besked till människorna i Skaraborg om vad som skall ske i Ranstad. Vi kräver vidare en handläggningsordning som i varje läge klart visar vilken verksamhet som man ämnar bedriva resp. inte bedriva i Ranstad. Jag tror att många människor ställer krav på att få svar på följande fråga från vart och ett av de borgerliga partierna: Anser ni att brytningen i Ranstad skall få den omfattningen att resultaten kan testas i industriell skala? Vilken tolkning gör 1. ex. fru Hambraeus av utskottsbetänkandet?

Herr talman! Egentligen skulle den här debatten handla om forskning, uranbrytning, energibesparing och vissa andra litet mer speciella frågor inom cnergiområdet. Det är emellertid helt klart att företrädarna för de två största partierna tänker göra den till en debatt om energipolitik i stort och i allmänhet. Rimligtvis måste vi från vpk också ta hänsyn till det. Och vi är kritiska mot båda de stora partiernas energipolitik — om också med olika utgångspunkter — inte bara mot innehållet utan också mot det sätt på vilket centern och socialdemokraterna i riksdagen agerar. Låt mig börja med centern. Centerns alltmer oklara handlande i energifrågan — som Ingvar Carlsson riktigt har belyst — är uppenbart skadligt, bl.a. för de människor i landet som är kritiska mot kärnkraften och de samhällstendenser kärnkraften befrämjar. Det är också uppenbart att centern håller på att förändra sin grundläggande inställning i frågan. Hela situationen är förvirrad, eftersom folk faktiskt inte vet var centern står. Vpk:s representant i energikommissionen föreslog härförleden att man skulle ta ett principbeslut i kommissionen om att kärnkraften gradvis och på sikt skulle avvecklas. Centerledamöterna i Kommissionen ville inte vara med om det. Vpk-ledamoten föreslog också att kommissionen skulle ansluta sig till 1975 års energipolitiska beslut i riksdagen, iden del som avser att det totala energiintaget inte skall växa efter 1990. Inte heller det ställde centern upp på. Frågan måste därför ställas rakt fram: Vart är centern på väg i energifrågan? Eller rättare sagt: Vad är viktigast för centern — att hålla fast vid den linje man gick ut till folket med, eller att undvika konflikt med broderpartierna i regeringen, vilka som vi vet har en annan inställning i frågan? I praktiken har centern förskjutit sin ståndpunkt. Frågan gäller: Var är det meningen att man skall hamna sist och slutligen? Jag vill också ställa frågan direkt till Olof Johansson: Inser ni att ni genom den oklarhet ni skapar också hotar att skada den mot kärnkraften kritiska opinion som finns hos breda skikt inom folket? Vad tänker ni göra åt det? Låt oss härnäst tå upp den socialdemokratiska partiledningens energipolitiska linje. Det sker nu från en annan utgångspunkt, eftersom vpk räknar sig vara medlemmar i samma arbetarrörelse som socialdemokraterna. Kritiken får därmed en helt annan framtoning, en helt annan bas än vår kritik mot centern. Socialdemokratins töreträdare har från början sett den oenighet i sak, den Energiforskning, väldiga inkonsekvens som råder inom regeringsblocket. Det vore orimligt, om man inte på något sätt skulle utnyttja denna mycket gynnsamma taktiska position för angrepp mot regeringen. Men jag undrar ändå om inte socialdemokratin här leds av ett alltför ytligt, rent taktiskt synsätt, så att man låter taktiska grepp ersätta verkliga politiska alternativ. Den soctaldemokratiska opinionen består i allmänhet inte av några våldsamt entusiastiska anhängare till den oerhört ensidiga och extrema kärnkraftlinjen, som bl.a. Olof Palme och Ingvar Carlsson företräder. Det finns en viss opinion bland en del socialdemokrater också emot kärnkraften. och en än större opinion är för en försiktig linje. Därför är det ett taktiskt och demagogiskt vågspel att tro att kärnkraften skall bli en stor mobiliseringsfråga, som socialdemokratins anhängare skulle känna så starkt för. Möjligheterna att i den frågan profilera sig gentemot den borgerliga regeringen begränsas ju också på ett pinsamt sätt av att moderaterna står för samma kärnkrafislinje som Olof Palme och Ingvar Carlsson. Det bidrar inte till att skapa några klara linjer mellan arbetarrörelsen och borgerligheten! Men vad som är än mer problematiskt är enligt vår mening att socialdemokratins nuvarande officiella linje är dåligt sammanhållen I sak. Cika väl som det finns oklarheter och inkonsekvenser hos centern i dag, lika väl finns det inkonsekvenser i det officiella socialdemokratiska synsättet. Det är två huvudfrågor som socialdemokratin för fram, båda lika diskutabla. Först och främst säger man att man måste ha kärnkraft för att kunna skapa nya jobb. Men så är det ju inte, och det måste man veta. Några nya jobb skapas inte genom att man accepterar den kapitalistiska hushållningen och bara genom att man tror att man skall kunna sätta fart på hjulen med en massa kärnkraft. Det är inte kärnkraften som sådan som det beror på. Förenta staterna har 35 26 högre energianvändning än Sverige räknat per enhet av bruttonationalprodukten. USA har också 60 23 högre energianvändning än Sverige per invånare. Ändå har USA lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än Sverige. Detta säger något om det mycket nyckfulla samband som finns mellan energiförbrukning och sysselsättning. Det är inte så enkelt som socialdemokratin försöker framställa det. Sverige har i jämförelse med andra industriländer en hög energianvändning - USA är därvid undantaget; där har man en ännu högre användning. Men detta har inte att göra med antalet jobb eller med storleken på arbetslösheten i landet, utan det har att göra med produktionens och ekonomins sammansättning och struktur. Nya jobb skapas nämligen inte genom att mer energi ullförs. Allting i eu avancerat industrisamhälle beror i det stycket på hur man använder energin. Energi kan användas för verksamheter som skapar många nya jobb. men samma mängd energi kan, använd på annat sätt, skapa bara ett fåtal! jobb. Och slutligen kan ny energi också användas för att slå ut arbetare.

Om man vill satsa starkt på den tyngsta delen av industrin, då är kärnkraften obestridligen nödvändig. Men det tråkiga är att av den satsningen kommer säkerligen inga nya jobb. I den tyngsta industrin minskar i stället jobben, och varje nytt energitillskott leder i praktiken till att allt fler slås ut. En industripolitik som däremot steg för steg och på sikt ökar den tätta förädlingsindustrins relativa betydelse skapar däremot nya jobb. Samtidigt kan detta åstadkommas med begränsade insatser av energi. En kraftig höjning av förädlingsgraden i industrin och en allmän förskjutning av ekonomin i riktning mot t.ex. mer social konsumtion ger alltså både maximalt med jobb och den bästa energihushållningen. Med en sådan linje, någorlunda konsekvent bedriven, kan möjligheter skapas till frigörelse från kärnkraftsberoende och ull en förnuftigare industriell hushållning över huvud taget. En sådan politik som jag här kort skisserat är f. ö. starkt nödvändig av helt andra skäl. De klassiska industrierna, som betytt så mycket för exporten här i landet, är just till stor del sådana tunga industrier. Dessa industrier bedriver en ocrhörd rovdrift på naturresurser, malm och skog. De förbrukar enorma mängder energi. Men de ger inga nya jobb. Den internationella och inhemska marknaden för deras produkter växer inte som förr. Rovdriften och den stora energikonsumtionen leder inte till fler jobb. Den leder heller inte till bättre exportsiluation, för tendensen sedan åtskilliga år är på sikt att dessa tunga råvaror och halvfabrikat tappar mark. De tjänar alltså in en allt mindre det av landets exportvaluta. Den industriella utvecklingen — i det stycket oavsett om den rör sig i en socialistisk planekonomi eller i en kapitalistisk marknadsekonomi — rör sig i sina högre stadier bort från de tunga verksamheterna; de minskar i relativ betydelse. De mest växande och mest framtidsbetonade delarna av den industriella ekonomin kommer att bli de som sysslar med högt driven sammansättningsproduktion och avancerat systembyggande. Dessa nya typer av produktion tar förhållandevis litet energi, men de har den fördelen att de samtidigt kan ge förhållandevis många jobb och ett växande antal jobb. Det är inom sådana sektorer som man över huvud taget kan få någon bestående ullväxt i sysselsättningen. Därför menar vi inom vpk ati det vore långt viktigare för arbetarrörelsen att diskutera vilken ekonomisk långtidsutveckling man vill driva fram än att med sådan fanatism kräva att stora mängder kärnkraft skall slängas i gapet på storfinansen, på dess utslagning av arbetare och på dess rovdrift på landets naturresurser. Det har också i den allmänna debatten sagts utt kärnkraften skulle kunna minska landets oljeberoende. Även det påståendet ir tvivelaktigt. för just de verksamheter som kräver mycket elektrisk energi från kärnkratt kräver också mycket olja per sysselsatt människa. Och de som kräver litet elkraft kräver också måttligt med olja för förbränningsprocesser. uppvärmning osv. I Energiforskning, praktiken är det vanligtvis inte så att kärnkraften träder i stället för olja utan att mer kärnkraft också Jeder till mer olja. Det är därför som man kan se den cgendomliga, skenbara motsägelsen i 1975 års energiprogram, som ju inte bara förutsätter en kraftig utbyggnad av kärnkraften utan också förutser att oljeimporten skall öka med ungefär 12 26 fram till 1985-1990. Därför menar vi att det ligger en fara i om man försöker föra valkampanj mot den borgerliga regeringen med kärnkraftsfrågan som en av spjutspetsarna. Det är högst tvivelaktigt att försöka slå regeringen med vad som i praktiken faktiskt är en kopia av moderaternas kärnkraftspolitik. Vpk vill naturligtvis inte komma med pekpinnar och beskäftighet till socialdemokraternas egen inre partidiskussion i den här frågan. Men vi vill från vår ståndpunkt som motståndare till kärnkraft säga att vi tror det vore klokt om SAP framträdde med en försiktigare linje än den extrema variant som nu dess ledare företräder.

Jag refererar här bara till riksdagsbeslut som har fattats nu i vår i de här branschfrågorna. Vi tror att det vore fruktbarare om arbetarrörelsen tog strid med hela borgerligheten på frågan: Vilket framtida samhälle skall vi ha? Man borde ställa frågan ungefär så här: Skall vi ha ett samhälle, präglat av ständigt stigande energiförbrukning, en energislukande tung industri, en allt hårdare rovdrilft på skog och malm, alltmer miljöförstöring, allt större koncentration av produktionen och allt hänsynslösare utslagning av människor? Skall vi ha ett samhille med en allt desperatare jakt på profit. en alltmer hämningslöst utbredd privatbilism, alltmer slit-och-släng, alltmer underordning av de sociala och mänskliga behoven under en tom form av ekonomisk tillväxt, som bara är till för att ge ett fåtal människor profit?

Ett samhälle där man satsar på de energisnåla verksamheter inom den allt viktigare högt drivna förädlingsindustrin som är de enda som kan skapa växande sysselsättning. Ett samhälle där den av kärnkraften starkt främjade ekonomiska koncentrationen ersatts med en utbyggnad av sådan produktion som lättare kan utlokaliseras och decentraliseras och användas för att rädda de många industri och bruksorter som nu hotas av utslagning och koncentration inom den tunga industrin. Ett samhälle där det ansvarslösa slöseriet, storfinansens allt hetsigare profitjakt och den kapitalistiska marknadens växande kris och kaos har ersatts av en ekonomi, grundad på ansvar för kommande generationer, grundad på medvetna ansvariga beslut. Ett samhälle, där inte storfinansen och nyckfulla marknadssvängningar styr de arbetandes tillvaro utan där de arbetande äntligen får styra sig själva. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt är också vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt given i två av de specialfrågor som här skall avgöras och som jag har fått på min lott att tala om — uranbrytningen och energiforskningen. Vpk är numera det enda parti som tar klar ställning mot kärnkraften. Därför motsätter vi oss också uranbrytning. Det har många olika skäl. Vi vill bl.a. inte medverka till brytning och export av produkter som ingår i kärnbränslecykeln, som främjar och sprider kärnkrafisteknologi till allt fler jänder och som därmed kan verka sönderbrytande och destabiliserande på fredspolitiken i världen —- den fredspolitvik som dock har en av sina stöttepelare i icke-spridningsavtalet mot atomvapen. Vi menar också att Ranstadprojektet, som det här närmast handlar om, är ekonomiskt ytterst tvivelaktigt. Men främst menar vi kanske att det ligger i arbetarklassens och folkets intresse att inte befrämja naturförstörelse i stor stil. Miljökampen, menar vi, är faktiskt en mycket viktig del av klasskampen mot storfinans och rovdrift. För det är alltid de breda lagren i samhället som drabbas av störningar i den biologiska balansen, av förfulning av naturmiljö och förgiftning av omgivningen. Pionjärerna och deras generation inom arbetarrörelsen var fattigare än vi, men de förstod ändå mycket väl — det framgår när man läser deras skrifter — att arbetarklassens och folkflertalets levnadsstandard också innefattade rätten till miljön, rätten till en egen social värdeskala och rätten till en egen kultur. De arbetandes levnadsstandard vinner inte på att man anammar överklassens livsstil med dess snobberi, dess skrytvillor och dess tillvaro på lyxhotell och guldkrogar. Att få ströva i en orörd natur, fiska i en äfv eller uppleva den estetiska säregenhet som så starkt utstrålar från Västgötaslätten och dess platåberg eller från Hornborgasjöns fågelliv är också en viktig del av folkets levnadsstandard. Det skulle vara till fördel för bygdens folk om arbete skapades med hjälp av t.ex. en avancerad verkstads eller maskinindustri, som gav fler jobb än uranbrytningen, tryggare jobb än uranbrytningen och renare jobb än uranbrytningen. Därför motsätter sig vpk det tilltänkta besinningslösa bökandet i Västgötabergen. Vi är kritiska mot att centern här gjort upp med socialdemokraterna om att bevilja pengar för forskning, när man vet att dessa nedlagda forskningspengar kommer att bli ett argument för dem som vill starta brytning i stor stil. Bakom den formella enigheten i utskottet i denna fråga döljer sig klara olikheter i sak. Det tycker vi att centern i ärlighetens namn borde ha talat om, Som det nu är stärks faktiskt misstanken ytterligare att centern håller på att ändra ståndpunkt även i fråga om Ranstad. ningsmedel. Vi erkänner att det har blivit en bättre fördelning än förut och att stödet för alternativa och förnyelsebara energistags utveckling utökats. Vi menar dock att man kunde ha tagit en mer konsekvent ställning. Det hastar med utvecklandet av de förnyclsebara cnergikällorna. Dessa har försummats i många årtionden till förmån för den militärt mer intressanta kärnkraften. När nu 1. ex. delegationen för energiforskningen kommit med förslag, så menar vi att det är fel av regeringen att skära ned anslagen för energibesparing i transportväsendet eller för utveckling av solvärmecentraler i förhållande till delegationens äskande. Vi har sammanfattningsvis i våra motioner betonat en mer markerad satsning på de nya framtidsbetonade momenten inom encrgiforskningen. En sådan starkare satsning menar vi är nödvändig och oundvikligen ligger i tiden. Herr talman! Med anledning av den diskussion som uppstod mellan energiministern och Ingvar Carlsson vill jag ställa en fråga till energiministern om inställningen ull naturgasen — jag tar inte alls upp problemet i hela dess omfattning. utan från en speciell malmöitisk ståndpunkt. Det gäller Kockums varv. där man fäster stort avseende vid de möjligheter att rädda sysselsättningen där som byggandet av gastankrar innebär. Men de möjligheterna skulle starkt och negativt påverkas ifall man skulle binda sig vid den enligt uppgift väsentligt dyrare tekniska lösning som en gasledning. en rörbaserad gasförsörjning, skulle innebära. Om energiministern har tillfälle och möjlighet vore jag tacksam om han litet grand utvecklade regeringens ståndpunkt beträffande den här speciella problematiken. Det är många hundra varvsarbetare i Malmö som oroligt väntar på besked.

Herr talman! I mitt inledningsanförande redovisade jag en del av den energipolitik som vi hunnit genomföra under ett och ett halvt år. Ingvar Carlsson tog inte chansen att redovisa sitt alternativ. Det finns alltså inte särskilt mycket att diskutera mellan oss. Han valde i stället att hålla någon sorts propagandatal, fullt av insinuationer, anklagelser och tillmälen. Tyvärr känner jag igen Ingvar Carlsson. Nu tror jag inte att Ingvar Carlsson på den här punkten är representativ för den rörelse han representerar, och därför tar Jag inte det här så allvarligt. Men det är synd att han inte tar chansen till en diskussion i konkreta sakfrågor när den finns. Om vi börjar med samarbetet mellan Sverige och Norge är det helt klart att de samtal som inleddes i början av 1970-talet inte ledde till någonting konkret under den socialdemokratiska regeringens tid. I mitt anförande refererade jag bara vad jag vid personliga samtal med de norska statsråden fått veta. Man var helt enkelt besviken över den passivitet som visats från svensk sida.

Ingen kan ha svävat i ovisshet om den förutsättningen. Det genombrottet har nu kommit. Jag har inget behov av att stå här och visa mig välinformerad eller att tala om hur duktiga vi varit i denna fråga. Jag bara konstaterar faktum att nu har ett genombrott skett i diskussionerna. Det räcker att läsa de norska regeringsledamöternas uttalanden för att förstå att de uppfattar detta som väsentligt för de kommande diskussionerna om energifrågorna. Sedan är det klart att det är lockande att ställa frågan: Vad har egentligen den socialdemokratiska regeringen för meritlista att hänvisa till när det gällt att öka försörjningstryggheten på oljeområdet och att klara ut förutsättningarna för en introduktion av naturgas i Sverige? Vad var det ni gjorde egentligen? Vad kom ni till för resultat? Det är naturligtvis lättare för er att beskriva dem än det är för mig att gå igenom alla gamla dammiga akter. Men jag har inte upptäckt någonting. Vi kanske kan få svar på den punkten. Det vore bra också för den allmänna informationens skull. Sedan noterade jag att manuskriptet till Ingvar Carlssons anförande var tolv och en halv sida långt. Alla sidorna innehöll tal om kärnkrafien och förutsättningarna för kärnkraften. Någonting annat är tydligen inte intressant för Ingvar Carlsson. Jag skulle bara vilja utfärda en liten varning: Förväxla inte kärnkraft med handlingskraft! Jag vill instämma i vad Jörn Svensson sade i sin analys av olja kontra kärnkraft, nämligen att de ofta är positivt relaterade till varandra. Ökar den ena så ökar den andra. Det var också därför som jag avslutningsvis gjorde en deklaration beträffande förbrukningsnivåerna. Det är där vi har den största förändringen i underlaget för 1975 års energipolitiska beslut, där verkligheten —- jag talar om den verkliga utvecklingen och inte om prognoserna — entydigt visar att 1975 års energipolitiska beslut var byggt på lösan sand. Vi skall vara tacksamma för att vi inte har fått den energiförbrukningsökning som man där räknade med. Då hade försörjningsotryggheten ökat i samma takt. Den socialdemokratiska regeringen har aldrig utrustat detta land med några instrument för att styra det så att vi kommer bort från oljun — eller redovisa gärna dessa instrument. I ett läge med en känt oljemarknad driver vi fortfarande in i ett allt större oljeberoende så länge marknadskrafterna tillåts verka. Det systemet måste vi ändra på. annars kommer det att förbli så. Men vad gjorde ni åt den saken”? Ni hade inte ens ett hushållningsprogram värt namnet. Så några saker som Jörn Svensson tog upp. Jag tycker i och för sig att Jörn Svensson har hittat en poäng i detta, nämligen att det är lättare att vara renlärig när man delar upp sig än när man går samman med andra. Jag vill hänvisa till motionerna 1857 av Lars Werner m.fl. och 477 av Rolf Hagel och Alf Lövenboreg för att illustrera vad jag menar. Men, Jörn Svensson, jag har bara en liten notering att göra i detta sammanhang: dela inte upp er så mycket att ni försvinner! När man skriver sig samman i en regering om en regeringsförklaring, står i varje fall vi lojalt upp för denna regeringsförklaring. Men den blir inte lika klar i konturerna som om partierna ställer upp vart för sig. Det är alldeles klart. Det tillhör det elementära. Jag beklagar lika väl som tydligen Jörn Svensson att centern inte har majoritet i den svenska riksdagen. Jörn Svensson ställde en direkt fråga angående LNG och rörtransporterad gas. Det utredningsarbete som nu pågår hanteras av Swedegas i första hand, men även Kockums är med i arbetet. Man håller på att utarbeta olika modeller för en svensk naturgasintroduktion. På den punkten finns inga låsningar från regeringens sida. Vi tror att man uppnår den bästa försörjningstryggheten genom en kombination av de båda transportsätten. Det är svårt att tänka sig eu svenskt naturgassystem baserat enbart på LNG-transporterad gas. Det stämmer inte med filosofin om närförsörjning. Därför har det utredningsarbete som lagts ut till industriverket och som redovisats i dag baserats på förutsättningen att en delning av de kvantiteter det är fråga om —6 å 7 Gm? gas motsvarande lika många miljoner ton olja — sker både via rör och som LNG gas i ungefär lika stora delar. Sedan är avsättningsmöjligheterna för LNG-tankers inte bara en fråga om vad vi gör på hemmaplan. En introduktion av naturgas här i Sverige underlättar — vilket jag funnit vid de samtal jag har fört med Algeriet, Nigeria och andra länder —- möjligheterna att också i en framtid kunna begagna LNG tonnage för leverantörsländernas avsättning på andra marknader.

Herr talman! Jag tvingas konstatera att först håfter Olof Johansson ewt 25 minuter långt, skäligen ointressant anförande. Sedan väntar han tills jag har hållit mitt anförande och går då upp i sin tiominutersreplik och ställer en lång rad frågor, riktar angrepp mot vad den socialdemokratiska regeringen gjorde i början av 1970-talet och klagar över att jag enban talar om kärnkraften. Nu är det så, Olof Johansson, att riksdagen har att behandla de propositioner som cenergiministern har lagt fram, och jag har att på socialdemokraternas vägnar försvara våra reservationer dels till betänkandet nr 67, gällande Ringhals 3, Forsmark I och Forsmark 3, dels betänkandet nr 69 som gäller prospektering av uran. Därmed kommer det att handla om kärnkraft, men det är faktiskt energiministerns ansvar det faller på och inte mitt. Däremot är det utomordentligt intressant att Olof Johansson, som tidigare har varit så intresserad av att diskutera kärnkraft, nu är komplett ointresserad av detta. Han flyr till Nordsjön och Volvoavtalet, som Volvochefen har sagt att den svenska regeringen inte har bidragit ett dugg till. Det är en fantastisk energiminister vi har. som flyktar på det sättet från den kärnkraft som hittills har varit huvudnumret för centern. Men så lätt skall inte Olof Johansson komma undan. Jag vill erinra om följunde saker. Olof Johansson talar om att energiförbrukningen inte ökar i den takt som var tänkt. Det sammanhänger med att vi har en lågkonjunktur, att 40 000 ungdomar är arbetslösa. Hur kan man glädja sig åt en utveckling av detta slag? Hade dessa ungdomar arbete, skulle det gå åt mer energi. Jag tycker att energiministern i stället skall hjälpa till att driva en energipoliuik så att vi åtminstone inom den sektorn främjar sysselsättningen. Sedan skulle jag vilja fråga: Medverkar centern nu till att ytterligare miljard efter miljard satsas på kärnkraft, som sedan inte skall användas? Är det verkligen energiministerns avsikt? Hur kan man — det berörde Olof Johansson inte heller i sitt tio minuter långa inlägg — lägga fram bara en halv budget när det gäller Forsmark 3? Hur kan man står till svars för de människor som arbetar i de berörda företagen —- i Forsmark, Asea-Atom, STAL-Laval, osv. — med att säga: Ni får reda på ett halvt år framåt bara vad ni skall göra. Och hur går det här med uranet ihop? Ja till brytning men endast till svenska reaktorer, och de reaktorerna skall stoppas före 1985. Vilken brytning tänker sig energiministern I Ranstad? Det är ju ändå detta det är fråga om. Ingen av dessa väsentliga frågor, som berör energiministerns propositioner, hade han en sekund över för i sitt 10 minuter långa inlägg. Han ägnade sig helt åt oljan i Nordsjön och personliga samtal som han haft med norska ministrar. Visst kan vi diskutera detta, men ägna huvuddelen av nästa inlägg, herr energiminister, åt det som propositionerna gäller!

Herr talman! Jag är ganska outillfredsställd med Olof Johanssons synpunkter när det gäller gasförsörjningen och dess utformning. Det kan väl inte bara handla om närförsörjning. Det handlar väl också om vilket slags oberoende man får i positionen till olika producenter av gas och hur det påverkas av vilken distributionsform man har. Det handlar om kostnader och dyrhet, och det handlar sist och slutligen om sysselsättning — sysselsättning för arbetarna vid varven som representerar just en sådan för framtiden viktig systembyggarkapacitet som vi verkligen borde slå vakt om. Jag vill att Olof Johansson ger litet fler synpunkter på jämförelsen mellan närförsörjningsargumentet och argumenten för oberoende, bättre kostnadsrelationer och sysselsättning i Sverige. Jag från en rent humoristisk ståndpunkt. men det var egentligen inte det som sakdiskussionen gällde. Jag har inte förmenat centern rätten att betrakta koalitionen och samarbetet med moderaterna och folkpartiet som viktigare än antikärnkraftsamvetet. Det är centerns moraliska bedömning som det hänger på. Jag har inte förvägrat centern rätt att göra vilka kompromisser den vill med de extrema kärnkraftsanhängarna i det moderata partiet. Jag har bara begärt besked om kompromissens innehåll, om det i praktisk poliuk innebär att centern har flyttat sig från den linje man förespråkade i valrörelsen och nu förespråkar en annan linje. Har man därigenom trots allt vunnit så mycket ecnom eu modifierat kärnkraftsbyggande att resultatet anses så betydelsefullt att man velat göra denna reträtt från den ursprungliga linjen? Vi har alltså velat veta någonting om kompromissens innehåll och få ett klart besked om vad som döljer sig bakom centerns utåt oklara hållning. Slutligen sammanhänger den energipolitik man kan föra och möjligheterna alt på sikt frigöra sig från kärnkraftsberoendet inte bara med vilka andra partier och grupper man går ihop. Det sammanhänger också med vilket slags samhälle man har. Man måste ha en klar bild av detta och veta om man vill befordra en medveten planering utefter riktlinjer som i dag står klart i motsättning till de riktlinjer storfinansen tänker sig i sin strukturomvandling. De är där vi tror centerns verkligt svaga punkt finns. Man kan inte förespråka en frigörelse från kärnkraft om man samtidigt vägrar att förespråka en frigörelse från storfinansens makt.

Herr talman! Visst kan vi diskutera kärnkraft. Ingvar Carlsson. men jag har berört alla de betänkanden som är aktuella. Ingvar Carlsson svarade också I sitt inledningsanförande på detta genom att där ta upp oljefrågorna. Vi har ju haft diskussioner många gånger om det här, och jag ser sammanfattningsvis skillnaderna på följande sätt. Vi har olika uppfattningar om villkorslagen och behovet äv den. Ni agerar i era motioner fortfarande som om den inte existerade. Det må vara er obetaget. Ett annat viktigt faktum är att de investeringar vi tillåtit gå vidare är bundna poster, i vilket fall som helst i ena eller andra formen, och därmed en följd av den socialdemokratiska regeringens politik. Prövningen enligt villkorslagen får avgöra vilket resultatet blir. Det var överenskommelsen i regeringsförklaringen och den står vi fast vid. Det är mycket enkelt, och det finns ingen anledning att krångla till den saken. Sedan tycker jag att ni skall vara litet försiktiga när ni kan göra två så påtagliga missar som skett enligt betänkandet. I ena fallet fick ni bakläxa av utskottsmajoriteten — och såvitt jag vet tullhör Ingvar Carlsson näringsutskottet — som talar om hur fel ni räknat. Med sådana räkneläror kan man inte ta reservationerna särskilt allvarligt. Det var ju totalt felberäknat i era motioner. Förmodligen har ni räknat in detta i er skuggbudget också, och därmed är den fylld av luft. Jag tog upp Gotlands elförsörjning. Från beställning av en elkabel till användning av elström ur samma kabel går det tre-fyra år. Får jag då fråga Ingvar Carlsson hur ni tänkt att lösa det ökande elbehovet på grund av Cementas utbyggnad på Gotland tills kabeln blir klar? Skall Gotland göras strömlöst? Vad är det för konkret innehåll i reservationen? Om ni tog hänsyn till hur verkligheten ser ut, kanske det skulle underlätta något. Så några ord om den vanliga argumenteringen om energiförbrukningen. Det är klart att en del av den sänkta elförbrukningen och encergiförbrukningen beror på långkonjunkturen. Men ingen —- inte ens CDL, Ingvar Carlsson — kan komma ifrån att det finns också andra moment i den här utvecklingen utöver lågkonjunkturen. Man skall inte förväxla en lägre ckonomisk aktivitet i landet med de långsiktiga strukturella förändringar som pågår f. n. och som är framtvingade i det svenska näringslivet. Detta kan inte Ingvar Carlsson vara omedveten om. Det är inte någonting som svänger under tre-, fyra och femårscykler — frågan om våra gruvor, vårt stål, våra varv. Om det vore så enkelt! Vårt stora problem f. n. på det näringspolitiska området är ju att få hyfs på den här situationen. Nir det gäller frågan om uranet har Ingvar Carlsson i sitt anförande sagt att centern nu går med på att leta efter uran. Vad vi diskuterar är regeringens propositioner, för det första. För det andra har vi aldrig sagt nej till att leta efter uran — varför föreslog vi annars 10 milj.kr. ursprungligen i budgetförstaget? Mcn som jag sade inledningsvis är det viktigt att skilja mellan att leta efter uran och alt bryta uran. I den proposition och det utskottsbetinkande som behandlas finns ingenting om brytning av uran. Därmed bibehålls handlingsfriheten inför ett energipolitiskt beslut. Kärnkraftsprogrammets storlek avgör i vilken utsträckning — och om — vi behöver något uran. Beträffande Ranstad är det klan att de svenska alunskiffenillgångarna bedöms som intressanta för framtiden. Men en grundläggande förutsättning för framtida kommersiellt utnyttjande är alltid att olika slag av miljöfrågor kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Ingen skifferbrytning startas innan en fullutvinningsprocess har utvecklats. Ställningstagandet i propositionen, som har följts upp av utskottets majoritet, innebär inte något ställningstagande till frågan om eventuell framtida utvinning av alunskiffer i Ranstad. Det är ju alldeles klart att det förhåller sig så. Sedan vill jag säga till Jörn Svensson att jag tyvärr inte nu hinner närmare utveckla det rätt komplicerade problemet, men jag erkänner att det är litet för enkelt när man talar om enbart oberoendet. Jag har inte för min del haft tillräckligt beslutsunderlag i den här frågan — jag har inte sett underlaget för de olika modeller som man nu arbetar med — för att kunna bedöma de olika bitarna, dvs. kostnadsrelationerna, oberoendeaspekten och sysselsättningsaspekten. Men vi har verkligen inte sparat någon möda för att få fram det underlag som vi behöver. Vi har. tror jag, haft sju å åtta olika utredningar i gång på naturgasområdet, och resultaten från dem börjar nu successivt komma in. Därefter kan vi ta ställning till dessa väsentliga frågor. Det är alldeles klart att vi har anledning att i ett sådant beslut särskilt beakta de sektorer i vårt svenska näringsliv som i dag har betydande sysselsättningssvårigheter.

Herr talman! Energiministern talar ungefär som om han inte hade varit riksdagsman själv. Han åberopar med stor pondus att utskottsmajoriteten har geu de socialdemokratiska reservanterna bakslag. Ja, en utskottsmajoritet som består av moderater, folkpartister och centerpartister. Det är väl inte så märkligt att de har en annan bedömning än socialdemokraterna. Men ett faktum som ingen kan bestrida är ju att den borgerliga regeringens energipolitik kostar det här landet miljarder. Olof Johansson kan ju läsa borgerliga tidningar, om han inte tror på mig. Där säger man att detta är den största belastningen för den borgerliga regeringen inför 1979 års val. Och den stora belastningen är ju de kostnader som energipolitiken orsakar de svenska skattebetalarna, den otrygghet som den skapar för de anställda och den risk som finns för att man förstör kunnande och kompetens hos berörda företag. Detta är obestridligt. Sedan kan vi diskutera i all oändlighet hur många hundra miljoner det rör sig om. Vi har gjort en uppskattning som f. n. ligger på 950 milj.kr. Men den ändras dag för dag: för varje dag blir den borgerliga regeringens energipolitik allt kostsammare. Summan är alltså inte statisk eller exakt, utan den höjs ständigt. Sedan får jag också göra klart för energiministern att vi faktiskt bland de socialdemokratiska reservanterna har fördelat ärendena. Hiär kommer socialdemokrater att tala om kabeln från Gotland. andra kommer att tala om oljeprospekteringen i Nordsjön. För att vi skall få litet ordning i debauen bör vi ta var sak för sig. Jag har för energiministern talat om på vilka punkter jag för debatt. nämligen Vattenfalls anslag och prospekteringen. Det är hel omöjligt för mig alt nu gå in på de andra punkterna. När det gäller energikonsumtionen läste jag i dag att den från april 1977 till april 1978 gått upp med 4 "a trots lågkonjunkturen. När konjunkturen sedan vänder uppåt, är det givet att energiförbrukningen kommer att öka mycket kraftigt. Skälet till att de totalsiffror som energiministern åberopar ligger litet lägre än dem vi 1975 räknade med är nästan helt att hänföra till att vår industri går på så lågt varv som den f.n. gör. Sedan säger energiministern att han aldrig har sagt nej ull att leta efter uran. Så sent som förra året sades det att vi nu syftar till att dra ner prospekteringen vill nollnivån när det gäller uran. Om man nu inte skall bryta, varför skall man då leta efter uran? Kan Olof Johansson ge mig någon vettig förklaring till varför vi skall lägga ned tiotals miljoner på att leta efter uran. om den ändå inte skall brytas? Majoriteten i utskottet säger dessutom att man bara skall använda den till de svenska reaktorerna. Det visar att även centern kan tänka sig att använda uran.

Eftersom jag inte har någon repliktid kvar efter denna skulle jag nu vilja sammanfatta positionerna. Som jag sade skulle socialdemokraterna enligt vpk tjäna på en långt mer försiktig och dämpad hållning i själva kärnkralhtfrågan och angripa den borgerliga regeringen på ideologiskt klarare och mera tacksamma frågor. Samtidigt måste man dock ge socialdemokratin det erkännandet att den accepterar den typ av ekonomisk tillväxt och den ekonomiska struktur som framgår ur en kapitalistisk utveckling. En sådan utvecklings logiska konsekvens blir beroende av kärnkraft och av ständigt ökade mingder av energi. Socialdemokraterna tar konsekvenserna av detta. För centern är det faktiskt litet annorlunda. Centern poserar utåt gentemot folket-väljarna som om partiet ville en helt annan energipolitik än socialdemokratin. Men sedan betraktar centern det som oerhört angeläget att få regera landet ihop med partier som har en helt annan inställning, och regera i en ekonomi där storfinansen just vill föra den här strukturella politiken. Centern försöker anpassa sig till en helt annan utveckling än den medvetna omstrukturering av produktions och industristrukturen, som faktiskt är den enda vägen bort ifrån ett framtida kärnkraftberoende. Det är denna inkonsekvens som finns i centerns position och politik och den kommer ni, såvitt jag förstår, inte ifrån så länge ni är ett borgerligt parti.
Herr talman! Låt mig bara helt kort få kommentera det som Jörn Svensson tog upp allra sist. Siälvklart vill vi påverka politiken. Så långt det är möjligt är det ett legitimt intresse för varje politiskt parti att göra det inom de parlamentariska ramar som vi har att rätta oss efter. Det är på den grunden vi har gått in i ett regeringssamarbete iäven i encergipolitiken, och därefter följer vi lojalt de överenskommelser som vi har träffat. Problemet borde vara större för Jörn Svensson som här gång efter annan talar för ett regimskifte. Vilken betydelse skulle då vpk:s energipolitik få för den socialdemokratiska regeringen? Vilket inflytande hade vpk på den socialdemokratiska regeringen före 1976? Jag tror att det finns anledning för Jörn Svensson att någon gång fundera också på sådana frågor. Sedan är det fel när Jörn Svensson säger att vi inte i tid har tagit fram underlag. Vi har tagit fram alla de utredningar som pågår på naturgasområdet inkl. den rörkoncession som riksdagen antog i början av året, och det har skett så snart det någonsin har varit möjligt. Bristen — det håller jag med om — är att vi hade mycket litet att utgå ifrån efter den förra regeringen. Vi har fått göra det här jobbet. Det fanns ett underlag som bara delvis var användbart, och det var nödvändigt att göra vissa kompletterande utredningar. Dessa måste bli klara snarast möjligt — på den punkten har jag ingen svårighet att instämma. Jag noterade återigen att Ingvar Carlsson resonerar som om villkorslagen inte fanns. Nu råkar den finpas. Den är beslutad av en majoritet i den här kammaren ogh därmed är Ingvar Carlssons räknekonster nonsens. Det går inte att räkna på det sätt som Ingvar Carlsson gör. Tillstånden för reaktorerna i fråga finns inte och därmed har egentligen Ingvar Carlsson öppet erkänt att ekonomin för honom är överordnad alla säkerhetsintressen. Jag tycker att Ingvar Carlsson vid något lämpligt tillfälle bör tala med Inga Thorsson om den saken.

I alla fyra betänkandena behandlas självfallet även de ifrågavarande motionerna. På grund av den begränsade tiden kommer jag. herr talman, att här endast ta upp två betänkanden, nämligen nr 68 och nr 70. De iwvå andra betänkandena kommer företrädare för utskottsmajoriteten att behandla i ett senare sammanhang. I propositionen 1977/78:110 läggs fram förslag om en ökning av det statliga stödet till forskning och utveckling på energiområdet. Jag kommer att i första hand uppehålla mig vid de framlagda reservationerna och de frågor som dessa aktualiserar. Därför kommer jag också att närmare kommentera nägra av de väckta motionerna. Herr talman! En röd tråd i propositionen, liksom över huvud taget i regeringens energiforskningspolitik, är ambitionen att inrikta de största forskningsinsatserna och forskningsresurserna på förnyelsebara energikällor, speciellt på vindenergi och på energi ur biomassa. Men även solfångare och soluppvärmning är med i bilden. Vidare görs stora insatser beträffande energianviändningen inom bebyggelse och i industriella processer. Au en storsatsning på forskning och utveckling av förnvelsebara energikällor sker är ingen exklusiv svensk företeelse. Så sker f. n. över hela den industrialiserade världen i första hand, som till sist har kommit till insikt om alt endast den förnyelsebara energin ger en slutgiltig lösning på energiproblematiken och att denna förnyelsebara energi måste utnyttjas varsamt och på så sätt att den ömtåliga ekologiska balansen icke störs. De upplagrade energitillgångarna. främst de fossila bränslena, kommer att konsumeras slutgiltigt inom överblickbar framtid. Användningen av dessa är dessutom. vilket bl.a. understrukits av energikommissionen, ofta förenad med mycket betydande miljörisker. Även de förnyelsebara energikällorna har sina miljörisker, men de är färre och vida mindre farliga. För oss i centern, som på ett tidigt stadium ville göra storsatsningar på de förnvelsebara källorna, är de många själarnas omvändelse i detta sammanhang en källa will tillfredsställelse. Vi möter också i dag alltmer sällan nedlåtande och förlöjligande omdömen om oss, som att vi med hjälp av vedhuggning och väderkvarnar skulle lösa en kommande brist på energitillgångar. Den attitvden har man lämnat när man nu själv har tagit upp våra förslag, förutom 1 debatten i andra sammanhang. Herr talman! I reservationen I rörande energihushållning I bebyggelsen säger de soctaldemokratiska reservanterna att "insatser för energihushållning som isolering av byggnader är inte tillräckliga om man skall kunna åstadkomma en effektiv hushållning med resurser och samtidigt bevara miljövärden”. De anser därför att det är ”nödvändigt att forskningen rörande energihushållning i bebyggelsen har sin utgångspunkt i en sammanhållen planering av bebyggelse och markanvändning”. Herr talman! Utskottet avvisar detta yrkande och erinrar om att liknande yrkanden i sammanhanget har väckts i anledning av propositionen 1977/ 78:76 från bostadsdepartementet, vilken behandlades i civilutskottets betänkande nr 31. Där avvisas vrkandet med hänvisning tull dels att kravet om samordning av åtgärder som påverkar bebyggelsen är helt obestritt. dels att bostadsministern uttalat det angelägna i att en kommunal planering för samordning av energisparåtgärderna med övrig ombyggnadsverksamhet kommer till stånd — någonting som väl sannolikt om några tummar kommer att beslutas av riksdagen.

Herr talman! Utskottsmajoriteten kan inte finna att den programindelning som presenteras i propositionen innebär någon oklarhet — förhållandet är snarare det motsatta. Den programindelning man har valt i propositionen avser alt pe uttryck åt vilka tidsperspektiv insatserna avser. Genom denna indelning markerar man på vilka områden man kan vänta sig att insatserna får praktiskt resultat, dels inom en nära framtid, dels på tängre sikt, och vilka områden som ansluts till det sistnämnda. Till den förra kategorin hör delprogrammet Lättvattenreaktorer och till den senare Avancerad energiteknik. I propositionen säger man alt indelningen i åtta delprogram är mer överskådlig än den indelning i 15 delprogram som delegationen för encergiforskning arbetar med. Utskottsmajoriteten delar den uppfattningen. Vad avser förslaget om förändrad medelstilldelning erinrar utskottsmajoriteten om att förslag om inriktningen av den framtida energipolitiken kommer att föreläggas riksdagen under riksmötet 1978/79. De förslag som energikommissionen har lagt fram, och sedermera remissinstansernas åsikter, kommer att spela en avgörande roll vid utformningen av regeringens förslag — i varje fall en mycket viktig roll. Mot den bakgrunden anser utskottsmajoritelen att medelsberäkningen bör kunna omfatta endast budgetåret 1978/79. Reservationen 3 vid betänkandet nr 68 rör inriktningen av verksamheten vid AB Atomenergi. Reservanterna säger där bl.a.: ”Med hänsyn bl.a. till de stora resurser som satsas på energiforskningsprogrammel är det viktigt att forskningsverksamheten organiseras på ett sådant sätt all alla resurser — inte Energiforskning, minst de personella —- utnyttjas på bästa sätt.” Herr talman! Detta är verkligen att slå in öppna dörrar. Det är något av vad som på fint språk kallas för en truism. Är det någon som tror att regeringen inte skulle kunna utnyttja alla resurser i AB Atomenergi, inkl. de personella? Svaret måste självfallet vara nej. Jag kan personligen, eftersom-jag sitter med i styrelsen i AB Atomenergi, försäkra att bolaget och dess ledning efter de planer som har uppgjorts till det yttersta kommer att utnyttja de tillgängliga resurserna. Beträffande de planerna har bolaget i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1978/79 redovisat ett förslag till ett treårsprogram för verksamheten vid Studsvik. Det programmet innebär verkligen att resurserna — även de personella - kommer att utnyttjas till det yttersta. Till detta vill jag. herr talman, framhålla följande. Ett av huvudmålen för insatserna inom det här programmet är att genom forskning och utveckling möjliggöra en ökad användning av förnyelsebara energikällor. Av den närmare redovisning för delprogrammet som lämnas i propositionen framgår alt förutsättningarna för att solvärmesystem skall komma i allmänt bruk skall studeras. Här finns det anledning att skjuta in en intressant information som har nått allmänheten genom att AGA koncernen bara för någon vecka sedan - OM jag minns rätt — hade en mycket stor presentation av en ny solfångare som man har framtagit. Det var ingen prototyp utan det var en solfångare som bygger på ett helt nytt och intressant system och som är färdig för kommersiell användning. Herr talman! Flera motioner som tar sikte på utveckling av inhemska bränslen behandlas i utskottets betänkande. Det föreligger bl.a. cn motion om användning i stor skala av den svenska torven. Såväl energikommissionen som propositionen framhåller att torven kan få mycket stor betydelse för energiförsörjningen. Målet för forskningen och utvecklingen när det gäller torv är att ta fram bättre underlag för bedömningen av torvens möjliga roll i energiförsörjningen och det gäller dels vilken teknik för torvhantering och encergiutvinning som behöver utvecklas, dels vilken total torvutvinning som är möjlig och lämplig på längre sikt. Delegationen för energiforskning har i sitt huvudalternativ förordat en ram om 33 milj.kr. för treårsperioden rörande forskning om torv. Flera av de åtgärder som anges i den här motionen ingår i olika forsknings och utvecklingsprojekt som stöds av nämnden för energiproduktionsforskning. Utskottet erinrar också om — och det finns anledning att understryka det — att överstyrelsen för ekonomiskt försvar har i uppdrag att förhandla med några kommuner som har kraftvärmeverk för att klargöra möjligheterna att utnyttja torv i ett sådan anläggning. Energikommissionen har föreslagit vissa åtgärder som syftar till att torvtillgångarna skall kunna ge ett bra bidrag till energiförsörjningen.

Detta har också framgått av energiministerns uttalanden i dagens debatt. Jag tar därför endast i korthet upp till behandling de två socialdemokratiska reservationerna.

En förutsättning för de enskilda intressenternas medelstillskott är att staten tillämpar ekonomiskt stöd till Petroswedes prospekteringsverksamhet i form av bidrag med villkorlig återbetalningsskyldighet som uppegår till hälften av projektkostnaden. Näringsutskottet har inhämtat att ett avtal nyligen har ingåtts mellan intressenterna i Petroswede om höjning av ramen för intressentbidragen till nyssnämnda 150 milj.kr. Avtalet har ingåtts under förutsättning av att riksdagen beslutar enligt förslagen i propsositionen 128. Förslagen i denna proposition får alltså betraktas som ett förhandlingsresultat. Utskottet understryker också uttalandet i propositionen att stödet i princip måste vara tillgängligt även för andra företag än det halvstatliga Petroswede AB. Detta uttalande ligger väl i linie med det allmänna synsätt på näringspolitiska åtgärder som utskottet anser bör vara vägledande och som utskottet alltid ullämpat. Herr talman! I detta sammanhang kan en intressant fråga resas. Om Volvo - eller Volvo Petroleum, eller vad töretaget nu kommer att kallas — börjar prospektering efter olja, kommer socialdemokraterna då att beskylla regeringen för handlingsförlamning, om den skulle följa reservanternas förslag och förbehålla oljeprospekteringsfondens medel utestutande för det statliga Svenska Petrolkum AB? Det är en mycket intressant fråga för socialdemokraterna att besvara. Eller skall den berömda strukturfonden, som likt galten Särimner slaktas och återuppstår i all evighet, rycka in även i det här sammanhanget? Jag utgår ifrån att det finns någon socialdemokrat här i kammaren som kan vara villig att svara på detta. I fråga om reservationen 2 och dess krav på att riksdagen skall uttala sig för en årlig redovisning från oljeprospekteringsfonden avvisar utskouet detta. Med hänsyn till det stora intresse som energipolitiken tilldrar sig och kommer att tilldra sig runt om i landet kommer säkerligen redogörelser för oljeprospekteringen att av och till lämnas riksdagen — det är en såk som man kan vara fullständigt övertygad om. Energiforskning,

Herr talman! Ett par ord i anslutning till frågan om vpk:s yrkanden när det gäller satsning på solvärmesystem. Sakläget är i denna fråga att delegationen för energiforskning föreslagit 60 miljoner till detta delprogram. Vpk ville öka detta till 70 miljoner, vilket i och för sig Inte innebär någon större skillnad, men i regeringspropositionen bantade man ner det hela till 35 miljoner. Med all respekt för att det ändå handlar om en förskjutning i rätt riktning i det här programmet totalt sett tycker jag nog, med hänsyn till vikten av denna typ av energiforskning, att dewuta var en onödigt kraftig nedskärning. Och jag har litet svårt att förstå hur Bengt Sjönell försvarade den. Bengt Sjönell nämner den solfångare som AGA tagit fram. Men problemet med solvärmetekniken är ju in1e — såvitt jag utan att vara tekniker känner till - tekniken som sådan. för den är inte särskilt svår. Grundproblemen är där lösta. Vad frågan gäller är att ge tekniken en sådan utformning att den kostnadsmässigt blir rimlig. Jag skulle vilja be Bengt Sjönell utveckla hur det ligger till på det planet. för Jag tror att det skulle vara av allmänt intresse för ledamöter, åhörare och läsare av riksdagens protokoll att få en kort lägesrapport när det gäller solvärmen och kostnadsaspekten. Sedan vill jag ställa ett par frågor till Bengt Sjönell eftersom han var en av centerpartiets representanter i energikommissionen. Vpk:s representant föreslog i kommissionen att man skulle göra ett principiellt ställningstagande till förmån för en framtida avveckling av kärnkraften i Sverige, men centerns båda representanter ville inte ställa upp på det. Jag kan väl förstå att om man sitter i regeringen vill man inte gå vid sidan av den regeringsdeklaration som regeringsarbetet skall utgå ifrån. Men här var det fråga om ett utredningsarbete, där man mer fritt och förutsättningslöst och på ett bredare plan skulle diskutera hela den svenska energiproblematiken. Där hade det väl ändå kunnat skapa en större klarhet om centern som enskilt parti visat var partiet stod. Jag frågar efter innebörden i att man inte gjorde detta. Börjar centern faktiskt förskjuta sina praktiska positioner i fråga om inställningen till kärnkraften?
Herr talman! Som svar på Jörn Svenssons sista fråga vill jag säga att vi från centerpartiets sida — speciellt partiets representanter i energikommissionen — inte ändrat position en enda tum i det här sammanhanget. Vi har i energikommissionen hittills klart och tydligt, genom de alternativ vi presenterat, visat en rörelseriktning när det gäller kärnkraften som utan minsta tvivel innebär att den på sikt kommer utt avvecklas och skall avvecklas. De alternativ som Birgitta Flambracus och jag har underbyggt och backat upp i kommissionen har den inriktningen. Emellertid vill jag till Jörn Svensson säga att kommissionens slutbetänkande ännu inte har lämnats. Det kommer - som energiministern sade här tidigare i dag — att lämnas någon gång i juni, och då kommer vi att definiuvt ta ställning till den här frågan. Men inriktningen av vårt arbete i energikommissionen vad avser kärnkraften och dess avveckling är inte att ta föl på. När det gäller solfångarna betraktar jag den utveckling som redovisats av AGA som utomordentligt intressant. AGA är inte ensamt på det här området, men företaget är såvitt jag kan förstå först. Och det är alldeles klart att den privata industrin gjort väldiga investeringar och satsat oerhört stora belopp lör att få fram en soltångare. Solfångaren sades från AGA:s sida vara särskilt lämpad för de nordiska förhållandena. de speciella förhållanden som råder i den nordliga delen av världen, med ett litet antal soltimmar under vintern men desto fler under sommaren. Én helt ny princip har också utnyttjats här som bygger på uppvärmning av luft och inte av vatten. Detua får väl testas närmare av marknaden.

Herr talman! Jag får väl tacka för beskeden, men jag skulle vara ännu tacksammare, om Bengt Sjönell ville litet mer utveckla det som var kärnpunkten i min fråga, nämligen hur det har framskridit med kostnadsrelationerna för den typ av solenergi som det handlar om. i förhållande till andra, utbytbara energislag. Det är såvitt jag förstår det och inte så mycket den tekniska grundforskningen som är kärntrågan. Jag ställer denna fråga dels därför att vpk ju inte är med i utskotten och inte har möjlighet att studera en del material, som annars kan finnas tillgängligt där, dels därför att det har eu mycket stort allmänintresse. Jag vill vidareutveckla frågan litet grand och undrar därför också, varför man gjorde en så stark nedbantning i förhållande till förslagen från delegationen för energiforskning som från 60 till 35 miljoner när det gällde delprogrammet solvärme och från 14 miljoner till 8 miljoner — nästan en halvering — när det gällde åtgärder i transportsystemet. Vi ser ändå hur den svällande privatbilismen blivit eu allt större problem från skilda synpunkter, inte minst energipolitiska. Transportsektorn är en så pass tung faktor i den totala energiförsörjningen att det nog hade varit motiverat alt där lägga sig närmare delegationens förslag. Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga, som berör centerns ställningstaganden inom ramen för energikommissionens arbete. Enligt vad jag fattat av Bengt Sjönells svar kommer man att avge en deklaration om att man alltjämt har en avvikande ståndpunkt gentemot de två andra borgerliga partierna. Men jag förstår inte riktigt varför man inte redan när vpk:s representant i energikommissionen ställde förslaget om antagande av et principuttalande om att kärnkraften skulle avvecklas kunde ta upp den tanken. Varför vek Energiforskning, man undan då? Jag vill också ställa en annan fråga. Det har sagts mig att det i energikommissionen även har förts fram en tanke på att kommissionen skulle bekräfta och ansluta sig till den långsiktiga målsättning som 1975 års energipolitiska beslut här i riksdagen innebär. nämligen att man efter 1990 skulle ha ett oförändrat totalt energiuttag i den svenska ekonomin. Men inte heller det gick det att få nägot gehör för. Jag vill fråga Bengt Sjönell, som är en ledande företrädare för centern: låller ni fast vid tanken på en sådan nolltillväxt efter 1990 eller börjar ni överge även den?
Herr talman! Vi som företräder centern resp. vpk har ju debatterat många gånger med varandra. Ibland har vi kommit att debattera ideologiska frågor och då kunnat konstatera att vi har olika syn i dessa sammanhang. Vi företräder en marknadshushäållning och är bundna av dess lagar och förutsättningar medan vpk företräder en planhushållning. Det tar sig också uttryck i våra olika förslag och politiska ställningstaganden. När det gäller den nedbantning som Jörn Svensson talar om är det egentligen bara en skenbar sådan. Det första anslag som han nämnde har fastställts till 35 milj.kr... som Jörn Svensson mycket riktigt på visar.

När den blir presenterad tror jag att den kommer att väcka uppseende långt utanför landets gränser. I detta sammaunhang finns ytterligare pengar till förfogande. När det sedan gäller solfångaren och kostnaderna för denna har jag bara mycket knapphändiga uppgifter från den demonstration som AGA gjorde. Solfångaren skulle i dag. innan någon massproduktion hunnit komma i gång, om jag minns rätt kosta 1 300 kr. per kvadratmeter. Blir det en massproduktion på området, vilket marknaden snart kommer att ge svar på, tror jag att den blir mycket konkurrenskraftig på samma sätt som de andra alternativa förnyelsebara energikällorna på olika områden håller på att bli det. Utvecklingen är rasande snabb, inte bara inom forskningen utan även på tillämpningsområdet.

Herr talman! Det finns en del tillfällen då man känner behov av att om inte reagera så dock något unmärka på de arbetsförhållanden som vi här har. I korthet vill jag säga att det sätt på vilket vi nu grupperat den här debatten är något olyckligt: vi kommer att få föra upprepade resonemang om ungefär samma frågor. Det hade varit betydligt bättre att gruppera debatten annorlunda. Om detta inte är möjligt med hänsyn till den ordning som gäller för riksdagen tycker jag att taälmanskonferensen omedelbart skulle se över den ordningen. Jag tror att vi alla skulle vinna på den. Jag vill inledningsvis något beröra vad statsrådet Johansson sade tull Jörn Svensson. Det gällde två kommentarer. Den ena var av saklig innebörd, men den var något egendomlig. Olof Johansson sade att han höll med Jörn Svensson om att kärnkraften och oljan hade det positiva samband som Jörn Svensson påstod att de hade — en utbyggnad av t.ex. kärnkraften skulle obönhörligen föra med sig en ökad användning av oljan. Detta kan vara ett riktigt påstående. men det är inte på något sätt ct allmängiltigt påstående. Det andra yttrandet var mera en reflexion i anledning av den poliviska kommentaren om kommunistpartiets delning. Jag skulle inte alls beklaga om man fortsatte denna delningsprocess och försvann ur denna kammare. Sedan vill jag säga ytterligare en sak till Jörn Svensson, som ställde så många frågor till Bengt Sjönell om energikommissionen. Jörn Svensson har ju en representant för sitt parti med i denna kommission, en mycket duktig kraft för övrigt. Det är riktigt att Per Kägeson har kommit med förslag om att man skulle försöka uttala sig för något slags oförändrat energiuttag efter 1990. Men förslaget har nästan enhälligt avvisats just med hänvisning till att I ett läge, där man i alltmer ökad utsträckning anpassar sig till förnyelsebara energiformer såsom olika former av solenergi. är det ganska poänglöst att diskutera antalet kilowattimmar ellor antalet terawattimmar. Det intressanta är att diskutera nivån på den förbrukning som rör ändliga energiråvaror. Men att tala om den totala balansen på det sätt man gjorde 1975 tror jag att var och en som granskat detta ur fysikalisk synvinkel inser vara ganska poänglöst. Så. herr talman, till några allmänna reflexioner. Alla de studier av energikonsumntionen i världen och energisituationen som företagits under senare år pekar entydigt på att det kommer att bli problem att klara försörjningen och efterfrågan under de kommande decennierna. Även om efterfrågan kommer att öka långsammare än vi tidigare varit vana vid får vi räkna med att totalt sett världsefterfrågan av energiråvaror är minst dubbelt så stor som i dag i slutet av 1990-talet. Det här beror inte främst på att industriländernas konsumtion fortsätter att öka med 5-6 26 årligen, utan det är dels en funktion av folkökningen, dels en funktion av alt tack och lov många utvecklingsländer har börjat få fart på ätminstone delar av sina ekonomier och därför i konsekvensens namn också efterfrågar mera energi. När man nu skall försöka klara ut hur den ökade världsefterfrågan skall tillgodoses är det naturligt att börja med en analvs av dagens struktur på utbudssidan. Där spelar, som vi har hört i dag, oljan en mycket dominerande roll. Tillsammans med gas är andelen där 70 ",. Därutöver har vi kolet på mellan 15 och 20 "+ och resten utgörs av ved, olika former av solenergi, vattenkraft samt uran. Om nu världsefterfrågan lågt räknat fördubblas fram till år 2000, kan vi då Energiforskning, räkna med ungefär samma struktur på utbudssidan som i dag”? Svaret är med all säkerhet nej. Vi har övertygande material som talar för att oljeproduktionen kommer att nå en toppnivå någon gång under 1980-talet och därefter successivt avta I omfattning. Detta beror på en lång rad olika förhållanden: dels har andelen nyupptäckta fyndigheter successivt avtagit, dels har det blivit betydligt dyrare att producera ofta, eftersom de nya fyndigheterna oftast förekommer i områden med besvärliga geologiska förhållanden. Till detta skall läggas den polituska viljan hos producentlinderna. Vi kan inte räkna med att dessa kommer att vilja satsa allt för att klara den fysiska efterfrågan kortsiktigt och på bekostnad av uthålligheten i resp. lands reserver på lång sikt. Exakt hur marknaden kommer att utvecklas går det inte att säga. Av betydelse är naturligtvis också konjunkturutvecklingen samt de olika insatser som görs för bättre hushållning och alternativ energiproduktion. Men jag tror att vi alla mår bäst av att vi ställer in politikens planering på att det kan bli problem med oljeförsörjningen redan i början eller mitten av 1980-talet. Låt mig, herr talman — och detta skulle kanske vara det nya i dag från min sida — för ett ögonblick litet mer specifikt gå in på frågan om producentuländernas vilja att öka sin egen produktion. Vi vet att en stor del av världshandeln med olja sker med länderna i Mellersta Östern. Det är ungefär en och en halv miljard ton av världens produktion som varje år kommer därifrån. Av denna volym svarar enbart Saudi-Arabien för ungefär en tredjedel, dvs. man pumpar där årligen upp ungefar 500 milj. ton olja — en volym som är cirka 15 gånger större än Sveriges konsumtion per år i dag. Saudiaraberna får på det sättet över 200 milj.kr. i oljeintäkter per år. Landet är stort till ytan, men det har en liten folkmängd. Endast ungefär hälften av dessa inkomster når en produktiv användning inom landet, och resten placeras på kort räkning i det internationella banksystemet. Saudi-Arabien kan alltså utan några som helst ekonomiska problem halvera sin oljeproduktion och ändå fullgöra sina utvecklingsplaner. Att man producerar så mycket som man gör i dag får väl bl.a. förklaras av det nära samarbete som förekommer mellan Saudi-Arabien och Washington. dvs. Saudi-Arabien pumpar i dag upp tillräckligt mycket olja för att marknaden skall kännetecknas av ett överskow, med påföljd au priserna i alla fall inte i dag eller på kort sikt rakar i höjden. Denna politik från Saudi-Arabiens sida kritiseras starkt både inom landet och bland landets arabiska grannar. Länder som Irak. Algeriet, Iran och Libyen har mycket stora behov att fylla — kanske inte Libyen. men de andra — och önskar sig inget annat än högre priser och helst ökad oljeutvinning för egen del. Deras möjligheter att uppnå något av dessa mål under de närmaste åren är obetydliga så länge Saudi Arabien på grund av sin stora kapacitet kan reglera marknaden. Även inom Saudi-Arabien finns kritik. Det finns de i administrationen som ifrågasätter varför Saudi-Arabien skall pumpa mer olja än vad man har produktiv användning för. De inkomster man får, och som ej resulterar i egna utvecklingsprojekt. är sämre skyddade mot inflation, menar man, än om oljan fick vara kvar i marken. Denna — låt oss kalla det teknokratiska — gruppering vinner enligt amerikanska analvser allt starkare fotfäste och har dessutom numera fått en bundsförvant i vad vi kan kalla de ortodoxmuslimska kretsarna. Bland de mera rättrogna muslimerna ifrågasätts hela den ökande internationaliseringen i landet, som har blivit en fölid av de stora oljeintäkterna. eftersom man menar att just internationaliseringen riskerar att fördärva kultur, tradition och religion. Jag har. herr talman, med detta velat visa hur utomordentligt farligt vi lever. Vi har tidigare känt oro inför risken av en väpnad konflikt mellan Isracl och arabstaterna och för den inverkan på oljeproduktionen som en sådan konflikt kunde få. Vi har dock hittills, tycker jag, I den svenska debatten försummat alt notera alt även rent inrikespolitiska skeenden i delar av arabvärlden kan få högst dramatiska konsekvenser för oljemarknaden. Saudi Arabien är därvid det intressantaste landet att följa, eftersom landet dels har en fysisk möjlighet att kraftigt öka sin produktion utöver dagens nivå, dels har en möjlighet rent ekonomiskt sett att minska produktionen utan uppolfringar. En halvering av Saudi-Arabiens produktion skulle leda till en helt ny situation: knapphet på olja, ökande priser. Tillbaka till frågan: Hur skall man klara energiefterfrågan under de kommande decennierna” Om nu inte oljan kan öka i absoluta tal och därmed inte-hålla sin andel av försörjningen, måste vi söka andra energikällor. Gasen har nämnts här I dag, men tag tror att vi alla är överens om att rent uthållighetsmässigt klarar den inte situationen mycket längre än oljan. Kolet skulle kunna ge stora möjligheter, men miljö och klimatriskerna vid en ökad kolanvändning är så uppenbara I dag att få experter vågar ge grönt ljus för en massiv expansion på kolsidan. Återstår gör olika former av solenergi samt uranet. Entvdiga slutsatser av de många analyser som gjorts av de förnyclsebara energikiällorna här och utomlands pekar på att vi före slutet på 1990-talet endast kan räkna med marginella tillskott. Lokalt i vissa länder kan man komma långt med vattenkraft, solvärme, jordvärme osv., men totalt sett kan det inte vara fråga om mer än högst 53-10 ", av världskonsumtionen under den kommande 15—-20-årsperioden. Inte heller uranet kan ensamt lösa våra problem. Det har ibland låtit så i debatten, men så är ju inte fallet. En andel av världsförsöriningen på litet drygt 10 "561 slutet av 1990-talet torde vara det högsta vi kan räkna med. Men det är viktigt att komma ihåg att uranet finns som ett kommersiellt alternativ i dag — fullt utvecklat — och att den civila kärnkraften i en mängd sammanhang kan medverka till att delvis ersätta oljan. Det gäller kraftproduktion, det gäller industriella processer, det kan också gälla vissa uppvärmningsändamål. Slutsatsen av detta resonemang blir att hur man än vänder och vrider på siffermaterial och prognoser så framstår det som svårt i dag att se hur viirlden skall kunna klara sina energiproblem under perioden från mitten av 1980 talet och framåt. Det är mötligt att vi lär oss bemästra kolets problem. Det är möjligt att solenergin i vissa tillämpningar kan utvecklas snabbare än vad vi tror 1 dag. Det är möjligt att kärnenergin med användande av andra Energiforskning, 110 reaktortyper kan klara en större del av försörjningen. Men vi vet det inte i dag. Det finns en lång rad oklarheter när det gäller miljö. säkerhet och kostnader för alla de här energislagen. Det enda vi vet är att oljeepoken är på väg att ta slut och att vitdenna situation av osäkerhet — en fundamental sådan — måste satsa brett och ambitiöst på olika alternativa vägar för att klara försörjningen, Det finns alltså ingen enskild energikälla som kan klara den här situationen. Vad som behövs är en kombination av åtgärder på hushållningssidan och när det gäller alternativa energikällor. Jag hoppas, Jörn Svensson, att jag med denna ganska korta analys har vederlagt en del av de upprepade påståendena onv att vi har ett slags blind tro på att kärnkraften skulle lösa alla problem. Den tron finns inte inom mitt parti = den har aldrig funnits. Påståendet blir inte riktigare för att det upprepas. Helt uppenbart för mig är att vi som situationen ter sig i dag måste behålla handlingsfriheten. Det vore ett stort vågspel och ct stort risktagande att i dag utesluta något eller några av de alternativ som finns med i diskussionen. Det är många som vill säga ett bestämt nej till kolet på grund av bl.a. miliöriskerna. Det är många som vill utveckla kärnkraften redan i dag med ungefär samma aårgument. Till dem vill jag, herr talman, säga att en sådan linje framstår som omöjlig för mig i det läge vi befinner oss. Vi kan komma att behöva både kol och kärnkraft under åtskilliga decennier framåt. Det vore direkt missvisande att hävda i dag att vi på sikt helt och fullt, till hundra procent kan klara oss enbart med hjälp av solenergi. Det är möjligt att det kan vå. Det är rimligt att ställa in målet på att försöka nå just detta, men vi har absolut inget underlag i dag för att säga att det verkligen kan bli på det viset. Däremot ger jag Bengt Sjönell rätt i att mycket av den överdrivna skepsis och tveksamhet som fanns gentemot olika former av förnyelsebar energi 1975 nu är bortsopad. Och där har naturligtvis centern gjort en insats i debatten. När det så gäller de i dag aktuella utskottsbetänkandena vill jag utöver vad som har anförts av statsrådet Johansson och Bengt Sjönell säga följande. Den av regeringspartierna överenskomna byggnadstakten för Forsmark 3 kan naturligtvis diskuteras. Det blir problem för Vattenfalls ledning. för dem som direkt är ansvariga för projektet och för alla dem som jobbar på projektet. Men det är något av en nödvändig konsekvens av den nya situation som har inträffat i och med villkorslagen. Den byggnadstakt som nu föreslås innebär att projektet kan fullföljas fram till det bestut som skall fattas i slutet av detta år eller början på nästa. Tanken är att vi vid det tillfället både skall avgöra kärnkraftprogrammets totala storlek och, mer specifikt, Forsmark 3 reaktorns roll i det programmet. Jag vill. herr talman, eftersom detta hänger så intimt ihop med KBS-projektet, gärna deklararera att jag efter en preliminär genomgång av de svenska remissvaren har fåt en alltmer positiv syn på möjligheterna ait deta förslag skall kunna accepteras. En lång rad av de mest kompetenta svenska remissorganen har tillstyrkt förslaget. Det innebär inte att det inte fortfarande kan dyka upp nya frågor, som kan förändra den här bilden. men min preliminära bedömning är att det förslag till lösning på avfallsproblemen som kraftindustrin har lagt fram uppfyller mycket höga krav. När det gäller Ringhals 3, dvs. den reaktor som är direkt föremål för den här remissbehandlingen, har socialdemokraterna i olika sammanhang riktat hård kritik mot den försenade idrifttagningen. Olof Johansson har redan pekat på det budgeucekniskt felaktiga i er reservation. Jag vill till detta bara säga att den argumentation som förs är något egendomlig. I sin argumentation bortser nämligen socialdemokraterna helt från att vissa omständigheter som finns i verkligheten, helt oavsett villkorslagens existens, har gjort att idrifttagningen försenats. De befarade rostangreppen på vissa generatorer i Ringhalsanläggningen gjorde att både strålskyddsinstitutet och kärnkraftsinspektionen under ca fyra månader bordlade frågan om tdrifttagning enligt atomenergilagen. Socialdemokraterna har avfärdat hela den här problematiken som svepskäl. Därmed har man, herr talman, indirekt anklagat säkerhetsmyndigheterna på området för att inte uppträda korrekt.

När det så gäller forsknings och utvecklingsprogrammet kan jag bara konstatera att det råder bred enighet om detta program. Det är fråga om stora summor, och vi får verkligen vara noga med att kräva en mycket ordentlig uppföljning av programmet. Det är också viktigt att betona värdet av internationellt samarbete, dels för att utbyta erfarenheter, dels för att undvika onödigt dubbelarbete och därmed nedbringa kostnaderna. Min kollega Sten Svensson kommer att mer i detalj ta upp det betänkande som berör uranprospektering och verksamheten i Ranstad. Jag vill bara uttala min tillfredsställelse över au vi lyckats nå enighet om värdet av att på den här nivån översiktligt ta reda på var det finns uran i landet och även — specifikt — vilka kostnader en framtida brytning skulle vara förenad med. Uranet kan komma att visa sig vara en stor tillgång för vårt land, och vi får närmare ta upp hela den här frågan i samband med det energipolitiska beslutet senare. Låt mig dock i sammanhanget ta upp en liten detalj i den debatt som förts om uranet. Flera ledande socialdemokrater, däribland Carl Lidbom. har vid olika tillfällen giort sig till tolk för uppfattningen att vi snarast bör försöka exportera uran. Carl Cidbom har därvid uttryckt sig som om vi på kort sikt skulle kunna exportera ganska stora mängder uran och tjäna mycket pengar. Det bero på att herr Lidbom inte är särskilt väl insatt i den här frågan. Det skulle nämligen, om vi i dag bestämde oss för en brytning. ta avsevärd tid innan vi skulle kunna komma upp i sådana kvantiteter att vi kan exportera. De mest entusiastiska på området har räknat med att nettoexport kan bli aktuell först i början av 1990-talet. Jag förutsätter då naturligtvis att vi. innan vi på allvar skulle börja exportera, har försett våra egna i drift varande Energiforskning, reaktorer med uran. Med detta vill jag inte säga att uppfattningen att Sverige skall exportera uran skulle vara helt felaktig. Vi kan komma i ett läge där det framstår som rimligt, men det är då vikugt att vi för debatten sakligt och inte försöker inbilla allmänheten - medvetet eller omedvetet — att uranexporten skulle vara en stor guldgruva, och det mycket snart bara vi fattade beslut om brytningen. Så några ord om oljeprospekteringen. Jag tror att det är viktigt att vi nu trappar upp den verksamheten, inte minst därför att en lång rad av våra grannländer, som i många fall befinner sig i en mindre besvärlig situation än vi gör, har ägnat mycken möda, mycken tid och mycket pengar på den här verksamheten. Det är alltså osäkert vad verksamheten kan ge. och det har Olof Johansson redan sagt. Ingen skall inbilla sig att vi här redan på 1980-talet kommer att få stora oljeströmmar till vårt land. Men den kan, vilket påpekats här i debatten, också vara ett lämpligt sammanhang för svenska företag att på olika sätt medverka när det gäller investeringar, utrustning och annat som behövs för verksamheten. Det är därför också naturligt för oss inom den borgerliga majoriteten att med det förslag vi lagt fram och som finns i propositionen, stödja svenska företag helt oavsett vilka ägare som står bakom dessa. Volvoexemplet visar att det är just enskilda företag med sina kontakter och kunskaper om marknaden som har de största förutsättningarna att nå framgång I sådana här sammanhang. Vi har tidigare sett att Nynäs Petroleum har lyckats slå in sig i vissa nischer när det gäller norskt samarbete. Här har vi ett nytt exempel på eu stort företag som lyckats med något sådant. Det är att förenkla situationen att tro att just statliga företag av typ Svenska Petroleum skulle vara bäst ägnade att svssla med sådant. Därför tycker jag att den soctialdemokratiska reservationen är mycket egendomlig. Konsekvensen av den måste bli att ni sociaklemokrater, om ni kommer i regeringsställning och Volvo något halvår efteråt Kommer och säger att man fått andelar i en del block och nu vill ha bidrag ur oljeprospekteringsfonden, skulle säga: Nej, ni får inga pengar till detta. Ni skill satsa allt av egna pengar, av egna vinstmedel. Vi ger bara till Svenska Petroleum. Herr talman! Svenska Petroleums politik över huvud taget i energifrågan måste tas upp till mycket noggrann analys, men det får anstå tills det stora energipolitiska beslutet fattats. Utifrån den utgångspunkten betraktar jag det förslag som här läggs om oljeprospektering mera som ett provisorium. Med detta har vi inte rett ut den roll som Svenska Petroleum skall spela i framtiden, åtminstone inte från moderat sida. Herr talman! Så något om gasen. Naturligtvis är det bra att vi tar reda på förutsättningarna, ekonomiskt, miljömässigt osv.. att plocka in gas i det svenska energisystemet. Men här vill jag bara anföra två synpunkter. För det första är det högst tveksamt om försörjningstryggheten, totalt sett, skulle öka vid en gasintroduktion. För det andra kommer, hur man än ser på frågan, en introduktion av gas att bli avsevärt mycket dyrare än den olja som man i första hand skulle byta ut. Min fråga är: Har vi inte tillräckligt många energialternativ att satsa på, framför allt när det gäller de nya och i stor utsträckning ännu outforskade energislagen? Har vi inte tillräckligt stort behov av pengar på dessa områden för att. utan att försörjningstryggheten förbättras, sprätta i väg hundratals miljoner varje år i subventioner för att få del av gasen? Jag ställer bara frågan, och jag har inte dragit någon entydig slutsats ännu. Jag vill alltså peka på att det här finns en lång rad problem av både försörjningsmiässig och kostnadsmässig art.